Herr talman! I detta betänkande behandlar skatteutskottet ett flertal motioner som tar upp frågor vilka diskuterades också i anslutning till förra årets stora skattebeslut. Även om det förra året fördes en både häftig och livlig diskussion om förarbetet till skattepropositionen, var vi ändå i stort sett ense om målsättningen för skatteomläggningen, nämligen att den skulle innebära en total skattelättnad för de lägre inkomsttagarna. Trots detta fanns det ett antal punkter där meningarna var delade. Innan jag går in på dessa frågor vill jag något ytterligare anknyta till den principiella målsättningen för förra årets skattebeslut. Som jag nyss sade var målsättningen att lätta på skattetrycket för de lägre inkomsttagarna. För att detta skulle kunna ske och få bestående verkan erfordrades det att man kunde hålla tillbaka prisstegringarna och bibehålla ett fast penningvärde. Nu har inte den förutsättningen uppfyllts. Risk föreligger därför att hela syftet med skatteomläggningen kommer att förvanskas. En stark prisstegring på nödvändighetsvarorna skärper genom den indirekta beskattningen skatteuttaget för de lägre inkomsttagarna samtidigt som en lönestegring dels ökar prisstegringarna, dels genom det direkta skattesystemets konstruktion skärper uttagningsprocenten. En prisoch lönestegring medför med andra ord automatiskt en skatteskärpning, och det kan ej vara tillfredsställande. Vi har därför från centern och folkpartiet i motion begärt att en utredning skall göras för att skatteskalor och grundavdrag i någon form skall värdesäkras, så att man förhindrar att inflationen medför en inte avsedd skärpning av skattetrycket. Om detta skall ske automatiskt eller om riksdagen skall kopplas in för att ta ställning till frågor rörande skatteuttagets storlek så snart en viss förändring skett i penningvärdet är en sak som får behandlas av den utredning som vi kräver skall tillsättas. Förändringarna i skatteskalorna och grundavdragen kan enligt mitt sätt att se inte ske under loppet av ett beskattningsår utan först vid ett nytt beskattningsårs inträde.

När herr Magnusson i Borås uttrycker sin förvåning över att inte fler av partierna anslutit sig till kravet på en översyn av skattesystemet vill jag säga att vi anser att det är dessa punkter som berörs i reservation nr 3 som det är mest angeläget att ha uppmärksamheten riktad på. Det är också dessa frågor som vi ansett bör tas upp till ny utredning i syfte att söka komma fram till ett system som förhindrar den automatiska skärpning av skattetrycket som det nuvarande systemet medför. I reservation 4 berörs frågan om förvärvsavdraget. Syftet med förvärvsavdraget är att underlätta för personer med barn att ha förvärvsarbete eller att arbeta i eget företag. Förvärvsavdraget för ensamstående uppgår till 2 000 kronor, och samma belopp gäller i allmänhet även för äkta makar. Men för inkomsttagare som har inkomst av jordbruksfastighet eller då faktisk sambeskattning förekommer även för personer med inkomst av rörelse är beloppet fastställt till 1 000 kronor. Därtill gäller regeln att för äkta makar med barn avdraget i första hand skall åtnjutas av den make som har den lägsta inkomsten. Denna regel kan leda till att avdraget bestäms på ett rent slumpartat sätt. Om den make, som har inkomst av jordbruk, har den lägre inkomsten, blir avdraget 1 000 kronor. I motsatt fall kan avdraget uppgå till högst 2 000 kronor. Jag skall med ett exempel visa hur orimligt denna regel kan verka. Låt oss ta en jordbrukare vars hustru har deltidstjänst; mannen-jordbrukaren har den högsta inkomsten och hustrun den lägsta. Följaktligen får hustrun åtnjuta förvärvsavdraget, som då kan uppgå till 2 000 kronor. Ett annat år kanske hustrun tar heltidstjänst och får den högsta inkomsten. Mannen-jordbrukaren får då åtnjuta förvärvsavdraget. Men observera, mina damer och herrar, att då är förvärvsavdraget maximerat till 1 000 kronor. Det exemplet räcker för att bevisa hur orimlig denna regel i skattesystemet är. I reservation 4 yrkar vi från centern och folkpartiet att lagstiftningen ändras så, att förvärvsavdraget bestäms till samma belopp, dvs. till 25 procent, både vid inkomst av tjänst och på nettointäkten vid inkomst av jordbruk eller rörelse, dock högst 2 000 kronor. En annan sak som diskuterades mycket redan förra året var frågan om de fortfarande faktiskt sambeskattade. Principen vid förra årets skattebeslut var bl.a. att var och en skulle beskattas för sin arbetsinkomst, en princip som populärt kallas särbeskattning. Men denna princip sträckte sig inte så långt att två makar som var och en gör en arbetsinsats i det gemensamma familjeföretaget fick beskattas enligt denna regel. För sådana inkomsttagare bibehölls sambeskattningen, något som vid inkomster på över 30 000 kronor leder till en betydande skatteskärpning. Om man tar det exempel som herr Magnusson i Borås nyss gav, är det riktigt att man vid sambeskattning av 40 000 kronor får en skatteskärpning på något över 3 000 kronor. Jag skall ta ett annat exempel, där arbetsinkomsten utgör 45 000 kronor. Den fördelas efter gjorda arbetsinsatser. Fördelningen skulle då bli den att mannen beskattas för två tredjedelar eller 30 000 kronor och hustrun för återstoden, alltså en tredjedel eller 15 000 kronor. Denna fördelning skulle innebära att skatten blev ca 3 000 lägre än vid en faktisk sambeskattning. Detta är en medveten orättvisa mot en viss grupp skattebetalare som inte kan bli bestående. Jag kan ge ett annat exempel, som kanske är ännu mer utmärkande. Vi kan ta butiksföreståndaren som också har sin hustru anställd i samma företag. Båda arbetar på heltid i företaget såsom anställda. De tjänar vardera 20 000 kronor. De övertar butiken och blir egna företagare. De arbetar på samma sätt också det kommande året, och då får de en skatteskärpning, som här har nämnts, vid 40 000 i gemensam inkomst, en skatteskärpning på 3 000 kronor. Det kan inte få bli bestående i ett skattesystem att man har en sådan här direkt orättvisa mot en viss grupp. Visst finns det svårigheter när det gäller att komma fram till regler för uppskattningen av arbetsinkomsten men inga sådana svårigheter som kan motivera att man bibehåller ett sådant system som det vi i dag har. Vi har i vår motion från centern och folkpartiet sagt att vi inte vill skapa några förmånsregler för denna grupp skattebetalare och därför har vi starkt understrukit att det bör vara arbetsinkomsten som skall avgöra fördelningen. Men dessutom har vi föreslagit att den medhjälpande makens eller makans arbetsinkomst bör maximeras till högst tre basbelopp. När jag läser utskottsmajoritetens yttrande, finner jag vissa uttalanden där som jag inte riktigt förstår och beträffande vilka jag gärna skulle vilja ställa ett par frågor.

Sedan säger utskottet att man inte kan ”bortse från att jordbruksoch rörelseinkomster till viss del utgör avkastning på det i verksamheten investerade kapitalet, och denna avkastning bör i princip sambeskattas”. Ja, jag vet inte att någon motion har krävt att så inte skulle ske. I centerns och folkpartiets motion har vi ju klart sagt att det är arbetsinsatsen som skall vara avgörande. Vi har även anvisat en ganska snäv regel just för att det inte skall ske missbruk i denna riktning. Utskottet framhåller också att ”en reform i den riktning som motionärerna förordar i många fall skulle leda till ej motiverade skattelättnader”. Jag vill fråga: Vilka motiv föreligger då för den skatteskärpning som nuvarande skattesystem innebär för denna grupp skattebetalare? Herr talman! Vi reservanter vill inte skapa några förmånsregler för denna grupp, men vi anser att denna grupp i vårt samhälle bör beskattas efter samma regler som gäller för vårt lands övriga medborgare. I reservationen 7 berörs frågan om beskattning av äkta makars gemensamma inkomst. Enligt gällande regler är alltid mannen skattskyldig för denna inkomst. Det leder ofta till att familjer som har ett eget företag får s.k. faktisk sambeskattning inte bara när båda makarna arbetar i förvärvskällan utan även när hustrun ensam arbetar i företaget och mannen har anställning hos annan arbetsgivare. Detta system verkar direkt stötande, därest hustrun svarar för skötseln av jordbruket och mannen har anställning. I detta fall blir det, enligt nu gällande regler, faktisk sambeskattning. Om däremot mannen sköter jordbruket och hustrun har arbete utanför hemmet blir vederbörande beskattade var för sig. Det är orimligt att bibehålla dessa föråldrade och könsdiskriminerande regler. Utskottsmajoriteten har inte med ett enda ord motiverat sitt avslagsyrkande och jag förstår till fullo att det kan vara svårt att finna argument för ett sådant ställningstagande. Vi har såväl i motionen som i reservationen yrkat på att lagtexten ändras så att inkomst av jordbruksfastighet och rörelse alltid skall taxeras hos den av makarna som har svarat för den största arbetsinsatsen i förvärvskällan. Till sist, herr talman, skall jag också med några ord beröra reservationen 9. I denna tas hemmamakeavdraget upp och reservanterna yrkar att frågan om införande av hemmamakebidrag skall utredas. I samband med införandet av särbeskattning infördes det s.k. hemmamakeavdraget på 1 800 kronor. Motivet var att detta bidrag skulle mildra konsekvenserna av den individuella beskattningen för äkta makar där endast ena maken har arbetsinkomst. Centern hävdade då, som nu, att ett system med bidrag skapar bättre rättvisa än ett avdrag. Enligt utskottsmajoriteten skulle en sådan omläggning medföra en kostnadsökning på 150 miljoner kronor per år. Till detta är endast att säga att det här är fråga om den summa som enligt nu gällande regler inte kan utnyttjas av de verkliga låginkomsttagarna. Det är beklagligt att inte socialdemokraterna vill vara med om att utreda denna fråga. En omläggning till bidragssystemet skulle innebära en betydande hjälp till dem som verkligen har låga inkomster. Herr talman! Jag har med dessa ord redogjort för motiveringen till några av de reservationer som fogats vid skatteutskottets betänkande nr 18. Jag skall inte längre upptaga tiden, utan jag vill yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6, 7 och 9.

Herr talman! Av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande står folkpartiets representanter i utskottet under reservationerna 3, 4, 6, 7 och 9. Jag kommer att begränsa mig till att ta upp reservationerna 3, 6 och 9 då synpunkter på reservationerna 4 och 7 redan har framförts av herr Josefson i Arrie. Det nya skattesystemet, som trädde i kraft med detta års ingång, skulle enligt finansministerns uttalande vara till fördel för två tredjedelar av skattebetalarna. Beräkningarna var gjorda utan hänsyn till den verkan som de höjda kommunalskatterna skulle få. Att dessa skatter kraftigt har höjts i de flesta kommuner är en direkt följd av en övervältring av kostnader, som rätteligen borde höra hemma i statsbudgeten. Då dessutom kapitalmarknaden varit mer eller mindre stängd för kommunerna har man fått denna effekt. För den allmänhet som skall betala skatt är det givetvis ganska ointressant hur summorna fördelar sig på skattsedeln. Det är i stället slutsumman som har betydelse. Skattereformen skulle enligt löftena lätta skattetrycket för dem med låga inkomster och man skulle ta ut något högre skatt för verkligt stora inkomster. Den progressiva statsskatten verkar på det sättet att det procentuella skatteuttaget blir högre ju större inkomsterna är. Genom att kommunerna har fått bära en allt större börda har man överfört skatteuttaget till den delen i allt större utsträckning. Kommunalskatterna är inte progressiva som statsskatten, så man tar här tillbaka en stor del av de skatteförmåner som människor med lägre inkomster skulle ha fått. Vad som är mest betänkligt i ett skattesystem med en progressiv skatt, där marginalskatten redan börjar bli hög då det gäller medelinkomster, är att inflationen utgör en ständig skatteskärpning. I de fall då löntagarna får kompensation för prisstegringar kommer skatten att skärpas och därigenom urholka de eventuella kompensationer som man har fått. Vi får med andra ord en automatisk skatteskärpning ju mer regeringens ekonomiska politik frambringar kostnadsstegringar. Från folkpartiets sida har vi redan tidigare påpekat förhållandet att beskattningen faktiskt skärps utan att riksdagen fattar några beslut i den riktningen. I samband med skattepaketet förra året framförde vi därför ett förslag om att skatteskalorna borde värdesäkras och anpassas till penningvärdets försämring. Vi återkommer det här året med samma krav, vilket nu uppmärksammats på ett helt annat sätt än då det framfördes första gången. Då förelåg ett mera förstrött intresse för förslaget men nu har den bistra verkligheten givit förslaget en helt annan dignitet. De pågående avtalsrörelserna och svårigheterna att överenskomma om lönesättningen för framtiden är starkt beroende av den osäkerhet som råder beträffande utvecklingen av penningvärdeförsämringen. Arbetstagarna vet mycket väl att en kompensation för höjda priser, även om detta täcks helt i verkligheten, betyder en reell inkomstminskning beroende på den skärpning som sker genom den progressiva skatten. Att skatteskalorna skall vara så konstruerade att alla med höga inkomster får betala en större andel procentuellt i skatt är vi överens om, men att man skall få en automatisk skärpning av skatten för medelinkomster — ett läge i vilket det stora flertalet av löntagarna befinner sig — och en direkt reell inkomstminskning kan inte vara riktigt. Folkpartiförslaget, som för ett år sedan betraktades som nästan akademiskt, har blivit bister verklighet i dag. Ett tillmötesgående av våra krav förra året skulle nu med säkerhet varit bra. Motionärerna liksom reservanterna begär en utredning angående skydd mot automatiska skattehöjningar och en värdesäkring av skatteskalorna och olika avdrag i skattesystemet eller andra åtgärder i syfte att garantera att en fortgående inflation inte som hittills skärper skattetrycket. I reservationen 3 framhåller vi att det är vår bestämda uppfattning att inflationsskyddade skatteskalor och avdrag skulle underlätta kommande avtalsrörelser liksom att det direkt och indirekt skulle få gynnsamma konsekvenser för hela samhällsekonomin. I den mån man måste införa ändringar av skatteuttaget är det självklart att det skall vara riksdagen som skall bestämma om den saken. Att beslutade skatteuttag och skatteskalor liksom avdrag och andra stödåtgärder skall få en annan effekt och betydelse utan att riksdagen beslutar därom är fullständigt orimligt. Genom inflationens verkningar kommer vi att få en sådan effekt, om vi inte på något sätt vidtar åtgärder för att eliminera detta. Vi vet redan nu att utvecklingen av de kommunala skatterna kommer att gå i den riktningen att skattetrycket där skärps. Detta får automatiskt till följd att skattebördan för de lägre inkomsttagarna höjs på ett kännbart sätt. Man vet redan nu att den utlovade skattesänkningen för två tredjedelar av skattebetalarna starkt kommer att urholkas redan innan den nya skattereformen hunnit verka. Det borde inte ha varit okänt för regeringen att det skulle bli på det här sättet, varför de storstilade löftena kunde ha sparats till den tidpunkt då de kunde ha haft verkligt innehåll — om nu en sådan tid med den nuvarande regeringen någonsin kommer. I motionen 309 begärs en indexreglering av skatteskalor och avdrag, och i motion nr 302 begärs en utredning angående skydd mot automatiska skattehöjningar. Det är av vikt att den nyligen av riksdagen begärda översynen av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun kombineras med en utredning om värdesäkring av skatteskalorna, då det samlade skatteuttaget och dess fördelning på olika inkomstgrupper är av stor betydelse. Förskjutningen av skatteuttaget till kommunerna är att bakvägen ta tillbaka de förmåner som skattereformen utlovade. Att detta redan skett i stor utsträckning genom de i år höjda kommunalskatterna är ett faktum, och med den framtida utvecklingen får man befara att denna för de lägre inkomsttagarna så ogynnsamma skattebelastning ytterligare skärps. Med gällande regler är det företagsformen som avgör hur beskattningen sker. Driver man företaget i aktiebolagsform får båda makarna sin skatt beräknad på den lön som utgår och som då brukar vara beräknad efter arbetsinsatsen. Det är även andra fördelar som man då kan utnyttja. Har man inte denna företagsform sker beskattningen efter andra, mera skärpta regler, vilka orsakar större skatteuttag. Om två makar arbetar i eget företag eller som anställda med samma inkomst är det orimligt att detta skall avgöra storleken på deras skatt. Här bör man ha likartade regler, och det är inte svårt att genomföra. Många kommer att välja aktiebolagsformen för att få en mer rättvis skatt, och det kan inte vara någon önskvärd utveckling. Principen att den som förvärvat inkomsterna även skall beskattas för dem tycker jag borde vara en självklarhet. Som regel är det mindre företag det här gäller och det finns ingen anledning att denna grupp av företagare skall missgynnas gentemot andra därför att de valt en enklare företagsform. Det är ju inkomstens storlek som skall vara det avgörande, inte företagsformens konstruktion. Likhet i beskattningen borde vara en självklarhet, och därför bör de småföretagare det här gäller inte skattemässigt bestraffas därför att deras företag är litet. De belastas med högre skatteuttag än om de tjänade samma summa genom anställning antingen hos andra eller i av dem själva ägt företag. Den konstruktion som vi nu har och genom vilken avdrag görs på skatten i stället för på inkomsten är en åtgärd i rätt riktning. För inkomster som är så låga att avdraget inte kan utnyttjas får denna reform ej den effekt som man skulle önska. Det är ju människor med dessa låga inkomster som har det största behovet av avdraget. Vi anser att avdraget i stället skulle utformas som ett bidrag. Därigenom skulle man få ut större rättvisa och framför allt — om man väljer bidragsformen — skulle de sämst lottade få vara med. En värdesäkring av skatteskalorna liksom en skärpt uppmärksamhet på kommu nalskatternas utveckling är nödvändig. Utvecklingen där är oroande. Kommunerna kommer att bli tvungna att höja skatterna även om de inte höjer ambitionsnivån vad det gäller serviceeller investeringssidan. Den höjda momsen liksom arbetsgivaravgiften kommer automatiskt att öka skattetrycket. Fortsätter kostnadsstegringen blir dessa skatter på skatten än mer framträdande och kostnadskrävande för kommunerna, Det enda sätt kommunerna har att kompensera sig är att höja skatteuttaget. Verkningarna av det är väl kända. Dessa höjda skatter kommer att särskilt hårt drabba de lägre inkomstgrupperna, vilka kanske har en rätt obetydlig statsskatt men alltså får en mycket hög kommunalskatt. De reserver som funnits på den kommunala sidan är nu i det närmaste uttömda och likviditetsläget är besvärligt. Lösningen ligger i att skaffa större inkomster. Vilken väg man då går torde inte vara obekant. De krav som reservanterna i skatteutskottet rest är därför högst motiverade, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6, 7 och 9. Vad det gäller reservationen I kommer vi från folkpartiets sida att lägga ned våra röster vid en eventuell votering. En samlad översyn av skattelagstiftningen anser vi motiverad, men vi kan inte dela de motiveringar som åberopas i motionen 302. Vi anser att en bred opinion inom samtliga partier borde ha stått bakom ett sådant krav utan de bindningar som ett bifall till reservationen I utgör.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 18 har jag fogat en reservation, nr 8. Vid fjolårets behandling av det s.k. skattepaketet framhöll jag det stora värdet av att förslaget vid införandet av särbeskattningssystemet hade en konstruktion som på ett godtagbart sätt skyddade äkta makar, som av olika skäl var nödsakade att leva på endast en låg inkomst, från skatteskärpningar. Denna konstruktion bör enligt min uppfattning i första hand ses som ett led i strävandena att åstadkomma förbättringar för låginkomsttagarna. Denna skattereduktion med 1 800 kronor har särskilt motiverats av att förhållandena kan vara sådana, att båda makarna inte kan erhålla arbete; detta är ju omvittnat framför allt på vissa orter med industri av sådan art att inga eller få arbetstillfällen lämpade för kvinnor erbjudes. En ledig tjänst som skolstäderska, biträde vid skolbarnsbespisningen eller biträde på ålderdomshemmet eller andra mindre attraktiva arbeten lockar många sökande på sådana orter i jämförelse med orter som kan erbjuda differentierade arbetstillfällen för kvinnor. Det kan inte förnekas att många äldre kvinnor saknar utbildning eller andra förutsättningar för att få arbete. Även om så är fallet anser jag ändock, att om den förvärvsarbetande makens inkomst är hög föreligger inte sociala skäl för skattereduktion såsom för framför allt låginkomsttagare. Under den debatt som i åratal fördes om särbeskattningen kritiserades sambeskattningen av äkta makar därför att den inte var neutral genom sammanläggningen vid beskattningen till staten av makarnas inkomster. Därför sades det att kvinnor gifta med män som hade höga inkomster föredrog att inte förvärvsarbeta. I debatten gjordes också gällande att många kvinnor med gedigen utbildning, dyrbar för samhället, valde att arbeta uteslutande inom hemmet på grund av skattesystemet. Kvinnor som är gifta med män med höga inkomster har en reell möjlighet att välja mellan arbete i hemmet och förvärvsarbete. De förekommer inte som arbetssökande och de är inte beredda att ta tunga och lågt avlönade arbeten. För kvinnor som är gifta med låginkomsttagare finns inte denna valmöjlighet. De är hänvisade till och beredda att ta det arbete som erbjudes dem. Det främsta skälet som gifta kvinnor, som har reell valmöjlighet, förebär för att inte förvärvsarbeta är att det inte lönar sig för dem att förvärvsarbeta, andra är bekvämlighetsskäl, makens och ofta vuxna eller halvvuxna barns inställning, olägenheten av eller risk för att ledighet inte skall sammanfalla med makens. Det positiva, såsom ekonomiskt skydd vid sjukdom, trygghet genom intjänande av egen pension, nämns inte. Tyvärr har många kvinnor alltför sent upptäckt det värde ett förvärvsarbete hade haft om deras äktenskap skulle komma att upplösas. Enligt min uppfattning finns inte skäl för att behålla skattereduktionen för makar med en hög inkomst, och jag anser således i likhet med motionärerna att denna skattereduktion bör avtrappas, om inkomsten överstiger vissa belopp, och att en sådan åtgärd bör genomföras snarast möjligt. Jag är inte beredd att nu ta ställning till den procentsats som föreslagits i motionen och inte heller till hur en avtrappning av detta slag i detalj bör utformas. Jag kan inte bortse ifrån att i ett förslag måste ingå regler för hur avtrappningen skall ske, om ena maken har en mindre inkomst, även om man kan förutsätta att detta endast kommer att utgöra ett fåtal om ens några fall.

I övrigt har jag inget att erinra mot utskottets förslag utan yrkar bifall till detta.

Herr talman! Jag hoppas att inte riksdagens ärade ledamöter och inte heller herr talmannen har någonting emot om jag håller detta anförande nästan i telegramstil. De här frågorna diskuterades ju grundligt när skattepaketet beslöts förra året. Alla avsnitt genomgicks ingående och inga som helst nya synpunkter har kommit fram i motioner eller i anföranden vid detta tillfälle. Tillåt mig säga att det inte finns något utrymme för skattesänkningar — den saken är väl alla övertygade om — allra minst för dem som har bättre inkomster. Men det finns å andra sidan inte heller anledning att skärpa skatten utöver riksdagsbeslutet i fjol, då man tog hänsyn till marginalskatteeffekterna och även till svårigheterna att utforma för praktiskt bruk användbara bestämmelser för det fall att den skattskyldiges maka hade en mindre inkomst. Det gäller alltså makeavdraget. Indexregleringen av skattesystemet debatterades ju ganska grundligt i remissdebatten i år. Några nya synpunkter tror jag absolut inte att det kommer att framföras i denna debatt, och så har inte skett i utskottet. Den reform som vi genomfört ger de skattskyldiga skattelättnader i inkomstlägena upp till 40 000 — 45 000 kronor. Det är odiskutabelt, vad gäller inkomstskatten. Vi vill inte vara med om en översyn — även om man kan tycka att skattereformen inte är bra i alla avseenden — med hänsyn till att vi vill avvakta erfarenheterna av reformens verkningar innan vi företar någon översyn. En sådan kommer säkerligen att göras, såvida man inte som finansministern har lovat genomför sänkningar i takt med att penningvärdet förändras. Jag vill tillägga att det ändå pågår många utredningar på skatteområdet. Det kanske man också bör erinra sig. Ja, herr talman, med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det förvånar mig något när herr Brandt säger att det inte har inträffat någonting nytt.

På det sättet har skatten kommit att öka betydligt. Jag tycker därför att det finns anledning att verkligen se över detta stora problem. Vi vet också att den mycket hårda marginalskatteskärpning som man genomförde i och med fjolårets riksdagsbeslut har kommit att få mycket allvarliga verkningar i vårt samhälle. Menar verkligen herr Brandt att det inte har hänt någonting? Vad är det som i dag pågår i vårt samhälle? Det förekommer en oerhört stark oro för detta. Sedan säger herr Brandt att det inte finns utrymme för några skattesänkningar. Jag trodde i alla fall att det inte skulle gå sämre i detta samhälle än att vi skulle få åtminstone någon standardtillväxt under det kommande året, och då är ju frågan på vilket sätt vi skall disponera denna standardförbättring. Är det meningen att den uteslutande skall komma det allmänna till del? Skall inte de enskilda människorna få någon del av standardtillväxten?

Herr talman! Det är två punkter i det yttrande herr Brandt gjorde som förvånar mig. Han sade först och främst att ingenting har förändrats sedan förra året och att det därför inte finns någon anledning att ta upp en stor debatt i dag. Det är väl ändå så att vi haft en mycket stor penningvärdeförsämring under det senaste året, och detta ger oss väl anledning att på nytt undersöka hur det skattesystem som vi beslutade om i fjol verkar. Jag tror inte att herr Brandt eller någon annan kan motsäga vad jag sade i mitt förra anförande om att en förutsättning för att detta skattesystem skall ge det som var målsättningen är att vi har ett fast penningvärde.

Herr Brandt sade att det inte finns utrymme för skattesänkning. De reservationer som jag berörde — det finns två direkta yrkanden om lagändring — innebär inte någon större kostnad. Reservanterna avser bara att rätta till direkta oformligheter i lagstiftningen — jag har ännu inte hört något argument för att bibehålla bestämmelsen att mannen alltid skall beskattas för inkomst av jordbruk. Kostnadsmässigt rör det sig om så ringa belopp att man inte bör anföra detta som skäl för att gå emot. De övriga tre reservationerna innebär utredningskrav, och jag vill säga att det har betonats från många håll att vi när det gäller de faktiskt sambeskattade har ett system som ger orimliga förhållanden. Jag kan bara påminna om vad jag sade i mitt förra anförande om butiksföreståndaren. Kan det vara riktigt att ha ett skattesystem som verkar på det sättet? Vi har begärt att det skall utredas, och jag kan nämna att frågan upptagits i det betänkande i Statens offentliga utredningar som handlar om familjepensionsfrågor. Avsnittet om pensionen till de sambeskattade slutar med orden: ”Starka skäl talar för att översyn av skattebestämmelserna sker, varigenom också en mera ändamålsenlig penionsordning för de faktiskt sambeskattade kan tillämpas.” Jag tror att det finns all anledning att se på dessa frågor med allvar och försöka åstadkomma en förbättring.
Herr talman! Herr Brandt anser att det inte anförts några nya synpunkter, och jag kan väl hålla med herr Brandt om det. Men de synpunkter vi framförde förra året har fått ytterligare skärpa med vad som har hänt. Vidare sade herr Brandt att det inte finns utrymme för skattesänkningar. Mig veterligt har man inte i reservationerna gått in för sänkning av skatten. I samma andetag sade herr Brandt att det inte heller finns anledning att skärpa skattetrycket. Men det är ju det vi diskuterar. Det sker en automatisk skärpning av skattetrycket, beroende på den pågående inflationen. Människorna kommer att få skärpt skatt, även om de inte får större inkomster, beroende på att penningvärdet minskar. Det blir ett automatiskt ökat skattetryck utan att riksdagen beslutar därom. Det är det debatten gäller, men den frågan går herr Brandt förbi. Det är en väsentlig fråga för landets skattebetalare.
Herr talman! Herr Brandt påminde inte om vad bevillningsutskottet sade i fjolårets betänkande. Där visade utskottet en viss förståelse för förslaget om avtrappning av 1 800-kronorsavdraget. I år argumenterade herr Brandt bara med svårigheten att utforma en för praktiskt bruk användbar bestämmelse. Men vi har skickliga skattetekniker, och i skattesystemet finns redan avtrappningsregler, så jag är övertygad om att man skulle kunna klara den delen, om man bara ville.
Herr talman! Det är förunderligt att det kan bli så mycket polemik mot en som inte har sagt något polemiskt, höll jag på att säga. Man tycker inte om att jag säger att ingenting nytt har inträffat, men nog måste ni ändå medge att det är ganska underligt att i riksdagen yrka på översyn av en reform som verkat i ett kvartal. I ett kvartal har den nya skattereformen verkat! Jag har aldrig under mina 30 år i riksdagen varit med om att man efter det att en reform haft ett kvartals livslängd sagt att nu skall vi göra om den. Det skulle i varje fall för oss socialdemokrater vara ett kapitalt underkännande av vad vi har beslutat. Vi tycker inte att reformen är så rosenrasande galen att vi vill vara med om det. När jag säger att det inte finns utrymme, är det väl riktigt. Det finns väl ingen från något parti som anser att vi har något utrymme i dag. Men det går väl framåt, säger herr Magnusson i Borås. Ja, får vi ha en socialdemokratisk regering kommer detta naturligtvis att utveckla sig och standarden stiger och det blir kanske också utrymme för skattesänkning. Då företar vi den. Här är emellertid fråga om att göra om detta system. Vi anser att det inte kan vara rimligt att göra det nu. Här har man nu, herr talman, samma motioner, samma yrkanden på varenda punkt. Jag tror att det är femte gången som dessa saker diskuteras, och då tyckte jag att jag kunde kosta på mig att säga att inga nya synpunkter framförts från motionärernas sida, och självfallet har vi från utskottet inte heller några nya synpunkter att framföra. Men eftersom denna reform bara verkat ett kvartal borde man väl kunna avgöra detta nu. Man har ju rätt att ställa yrkanden, det förnekar jag inte alls. Men är det oriktigt om jag säger: Kan vi inte begränsa oss något när det är så bekymmersamt med tiden här — och ta ståndpunkt och fatta beslut om allt vad vi har sagt tidigare och skrivit i dessa frågor? Det var det jag tillät mig att liksom underförstått säga. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Herr Brandt förundrade sig över att vi kommer med en begäran om en översyn av någonting som inte verkat mer än tre månader. Herr Brandt, det finns en mycket klar anledning till detta, och det är helt enkelt att det förslag som lades fram förra året och som också blev riksdagens beslut inte var utrett. Man hade inte på något sätt i vanlig ordning låtit utreda denna fråga, utan det var ett förslag som var helt lösligt. Vi påvisade redan då de ytterligt allvarliga verkningar som detta förslag skulle komma att få, speciellt ur marginalskattesynpunkt. Verkningarna av detta förslag har ytterligare förvärrats. Därför finns det enligt mitt sätt att se all anledning att i dag verkligen göra en översyn. Vi har sett de allvarliga verkningar som det har i samhället, och då finns det ingen som helst anledning för riksdagen att blunda för dem utan då bör den också göra något i dag.
Herr talman! Herr Brandt sade att om det blir ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav kommer utvecklingen att gå framåt. Jag vill fråga om ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav också innebär att man även i fortsättningen vägrar att rätta till orimligheter i skattesystemet. Som jag sade nyss har man inte redovisat några sakliga argument för systemets bibehållande, och man vägrar över huvud taget att diskutera det.

Herr talman! Efter det att mitt utskotts ordförande herr Brandt har fått så många genmälen på sig vill jag faktiskt instämma med honom på någon punkt. Visst har herr Brandt rätt i att vi har diskuterat de här frågorna ingående vid upprepade tillfällen. Det finns nästan inte en bit av det som det här utskottsbetänkandet innehåller, som vi inte förut har vänt på fram och tillbaka inte minst under förra våren. Men därmed är det väl också slut med instämmandet. Herr Brandt måste väl ändå medge, som flera talare här har varit inne på, att det finns förändringar och t.o.m. flera förändringar än de som här har berörts. Vi har en annorlunda majoritetssituation här i riksdagen i dag, och det har medfört att frågorna har utvecklats på ett något annorlunda sätt när de har behandlats under det här året jämfört med behandlingen under förra året. Jag vet inte om inte herr Brandt har observerat sin egen finansminister — det är allas vår finansminister men framför allt är det ju herr Brandts — som sade här i kammaren i februari månad, när han uttalade sig om skattereformen, att den inte hade blivit vad man hade vågat hoppas på. Det är ju fjärran från de stolta fanfarer som vi hörde förra året, när vi fick reda på exakt hur stor del av befolkningen som direkt skulle få skattesänkningar. Men den erfarenheten har ändå dessa månader givit, att finansministern behöver mera erfarenhet för att uttala sig med bestämdhet. Förra året utgavs en bok, som verkligen blev en bestseller, och den hade författarnamnet Gunnar Sträng. Den hette Fakta om skatten, och den har citerats vid många tillfällen. Jag skall be att få läsa några ord på s. 14: ”De skattepolitiska övervägandena talar alltså klart för behovet av att sänka den direkta skatten för i första hand de mest behövande, dvs. de grupper där man finner de stora och vanligen förekommande löntagarkategorierna. Jag inkluderar där såväl kroppsarbetare som tjänstemän.” Ur detta föddes sedan stridsropet under valrörelsen: Det blir skattesänkning för två tredjedelar av alla inkomsttagare! Löftet garanterades hållbart trots löneökningar och prisstegringar. Jag har här en annons, som visas på TV-skärmen. Det syns inte så tydligt, men det är fortsättningen av den bild som hade det här bestämda uttalandet i rubriken. Där ser vi finansministerns trygga fadershand utsträckt i en vänlig gest mot barnfamiljerna, pensionärerna och dem som förvärvsarbetar. Jag tror inte det syns så mycket av handen, men ni kanske minns den när ni ser den här annonsen. Nederst på annonsen stod det: ”Klipp ur annonsen och sätt upp den på arbetsplatsen.” Men det är väl inte något som man rekommenderar just nu. Där har vi just en annan förändring som har inträtt sedan förra årets diskussion, den oro på arbetsmarknaden som har blivit en följd inte minst av skattesystemets verkningar. I den mån man nu skulle ha en sådan här annons skulle man nog i stället vilja säga: Sätt inte upp den på arbetsplatsen. Det är just de brutna löftena som nu oroar löntagarorganisationerna och bidrar till att man avtalsvägen försöker kompensera vad finansministern och inflationen tar bort ur lönekuvertet. Är nu finansministern — han är dess värre inte här, för han har väl också diskuterat det här litet för mycket, förmodar jag — beredd att försöka nå upp till sitt vallöfte och rätta till det som blev fel? Skattereformen har inte blivit vad man hade anledning hoppas, sade finansministern ordagrant här i kammaren i februari. Vad leder nu den här intressanta slutsatsen till? Ja, enligt vissa experter lär det inte gå att rätta till felen i den direkta beskattningens system med mindre än att man utesluter inflationens skattehöjande verkan. Detta innebär alltså att vårt förslag om inflationsskydd genom indexreglering av skatteskalor, avdrag och kanske också bidrag är den framkomliga vägen. Vad anser finansministern? Finansministern, han sträckte ut handen emot barnfamiljerna i annonsen och berättade om barnbidraget som skulle höjas från den 1 januari. Barnfamiljerna får en kraftig förbättring som följd av skattereformen, säger annonsen. Men hur blev det? Skatter och bidrag är oupplösligt sammanfogade med varandra. Åtgärder på båda dessa områden måste ses som delar av ett sammanhängande system som syftar till att ge familjerna en bättre ekonomisk trygghet och standard. Redan när det nuvarande skattesystemet infördes för ett år sedan tryckte vi hårt på att en skattereform med övergång till individuell beskattning borde innefatta ordentliga höjningar av barnbidragen som en viktig del av reformen. Den höjning av barnbidraget med 300 kronor per barn och år som finansministern kunde gå med på var en alltför obetydlig förstärkning. Den förslår inte till mer än att nätt och jämnt köpa samma mängd varor som 1965, då barnbidraget senast höjdes. Det står nu alldeles klart för de hundratusentals husmödrar, som nyss löste ut barnbidragsavierna på landets postanstalter, att man med de nya bidragen, de nya 75 kronorna, knappast klarar prisökningarna. Att i detta sammanhang tala om standardökning för barnfamiljerna är givetvis grovt vilseledande. Barnbidragens uppgift är ju att bidra till en jämnare fördelning av barnkostnaderna mellan barnförsörjare och andra grupper i samhället. Men barnbidragen motsvarar bara en mindre del av de totala barnkostnaderna, eller omkring en fjärdedel. Den diskussion som föregick det nya skatteförslaget var mycket lovande. Det fanns otvivelaktigt hos många barnfamiljer en stark förväntan om att man denna gång särskilt skulle tänka på barnfamiljernas svåra situation. Politiker av olika schatteringar föreföll att vara helt överens om att föräldrarna inte ensamma skall behöva bära alla barnkostnader och att den standardskillnad mellan barnförsörjare och andra som uppstår utan stödåtgärder i betydande utsträckning skulle utjämnas. Den senaste utvecklingen visar väl alldeles klart att även barnbidraget skulle behöva ha ett inbyggt skydd mot inflationens verkningar. Många har säkert chockats av uppgifterna nyligen i pressen om att vanliga människor, vanliga inkomsttagare med inkomster på mellan 2 000 och 3 000 kronor i månaden, behöver bidrag och tillskott av samhället. Vad beror det på att socialhjälpsberoendet tenderar att öka? Ja, tydligen är det i första hand fråga om just barnfamiljer där modern till barnen arbetar hemma. Dessutom bor dessa, ofta unga, barnfamiljer i områden med höga hyror, speciellt i storstädernas förorter. De s.k. nya fattiga är alltså barnfamiljerna med de dryga kostnaderna för barnen. Det bästa sättet att göra någonting rejält för dessa familjer vore ju att kraftigt höja barnbidragen. De standardlyft som otvivelaktigt görs på många områden har inte omfattat barnbidragen. Av de över 4,5 miljarder som finansministern tar in genom den nya mervärdeskatten går endast en mindre del, ungefär 550 miljoner, till barnbidragen och vidare 160 miljoner till bidragsförskott. En alltför liten del går alltså tillbaka till barnfamiljerna. Då blir det för barnfamiljerna ett svidande minus, trots den nominella barnbidragshöjningen. Barnbidragens köpvärde är även efter den senaste höjningen lägre än för sex år sedan. Ett exempel får belysa barnfamiljernas svåra situation. Följande förutsättningar gäller för det exemplet. Det är en familj med två barn under 16 år och hustrun hemma. Låt oss se vad som händer under en femårsperiod. För enkelhetens skull förutsätter vi — helt orealistiskt naturligtvis i och för sig — att kommunalskatten förblir oförändrad, 22:50, under fem år. Vi antar att mannen tjänar 30 000 kronor år nr 1 och därefter varje år erhåller en löneökning på 5 procent. Vidare antar vi — vilket inte är helt orealistiskt — att priserna varje år också ökar med 5 procent. Vi får en oförändrad real bruttoinkomst.

Jo, då har bruttoinkomsten givetvis stigit, och den har blivit 38 300, eftersom den skulle stiga 5 procent per år. Skillnaden mellan år 1 och år 5 är 8 300 kronor, vilket innebär att såväl lön som priser har ökat med 27,6 procent på dessa fem år. Skatten uppgår år 5 till 13 812 kronor på den inkomst som jag nämnde, 38 300. Det innebär att skatten har ökat med 55,3 procent under de fem åren. Man ser här alltså att skatten har ökat dubbelt så mycket som inkomsterna under samma period. Inkomsten efter skatt, omräknad i samma penningvärde som år 1, har, med hänsyn tagen till utgående barnbidrag, på grund av prisoch skattestegringar minskat till drygt 21 000 kronor. Av detta ser vi sammanfattningsvis att familjens behållna inkomst under de fem åren har minskat med drygt 2 400 kronor.

Ingen skall väl glömma finansministerns försök att smussla undan marginalskattetabellen för ett år sedan, när han presenterade det nya skatteförslaget. Det var ett försök att vilseleda både allmänheten och riksdagens ledamöter vid behandlingen av skatteförslaget. Men jag kan i viss mån förstå finansministerns vånda. Tittar man på marginalskattetabellen, så blir intrycket mycket förvirrat. Hur förklarar egentligen finansministern att den kraftigaste skärpningen inträffar just i 30 000-kronorsskiktet? En årsinkomst på 30 000 — det är ju i dag den genomsnittsinkomst som vi räknar med för manliga industriarbetare. Anser verkligen finansministern det rimligt att 60 kronor av varje nyförtjänad hundralapp går till direkta skatter i dessa breda inkomstskikt? Marginalskattetabellen visar ett hopp på hela 10 procent, om man förändrar sin inkomst från under 30 000 till över 30 000 per år. Någon så kraftig höjning av marginalskatten inträffar inte vid någon annan inkomstförändring. Tvärtom förhåller sig marginalskatten nästan oförändrad hela vägen i inkomstskikten från 35 000 ända upp till 70 000. Efter det att herr Sträng så småningom publicerade sin marginalskattetabell har en väsentlig förutsättning ändrats. Den genomsnittliga kommunalskatt som finansministern räknade med var 21 kronor. Sedan dess har den genomsnittliga ökningen varit hela I krona 50 öre i kommunalskatt, vilket innebär att marginalskattetabellerna har förskjutits uppåt med ytterligare 1,5 å 2 procent. Detta är verkligen en oroande utveckling. Jag behöver här inte gå vidare in på kommunalskatteproblemen — de är väl kända. Det nya skattesystemet innebär ju en övergång till s.k. individuell beskattning. Vi var överens med finansministern om att övergången till en sådan individuell beskattning måste göras mjuk, och just av det skälet måste ensamma med barn och s.k. hemmafrufamiljer — dvs. familjer där kvinnan av olika skäl har svårigheter att gå ut på arbetsmarknaden — få ett särskilt stöd. Vi var helt överens med finansministern om tanken att man skulle välja en konstruktion med lika värde på stödet, oavsett inkomst. Man menade väl i den ambitionen men skapade faktiskt ett riktigt missfoster. Avdraget missgynnar kvinnornas valfrihet, eftersom mannens skatt ökar när hustrun går ut i förvärvsarbete. Sådana rättvisekrav för kvinnorna var finansministern helt oförstående för när skattepaketet genomfördes, och ingenting tyder på att han i dag har ändrat uppfattning. Hemmakvinnorna får därför med herr Strängs metod inte heller några egna pengar i handen. Men det vi tyckte allra sämst om och fortfarande tycker är ett mycket negativt inslag i skattereformen, det är att de som bäst behöver 1 800 kronor blir helt eller delvis utan. Naturligtvis hade regeringen inte avsett en sådan effekt — det vill jag inte tro. När fru Holmqvist här talade för sin reservation sade hon: Enligt min uppfattning bör skattereduktionen i första hand ses som ett led i strävandena att åstadkomma förbättringar för låginkomsttagarna. Ja, om jag verkligen skulle pressa det som gäller för närvarande skulle jag med den formuleringen kunna säga, att enligt min uppfattning är skattereduktionen för närvarande i första hand ett led i strävandena att åstadkomma försämringar för låginkomsttagarna. Jag menar inte att det har varit någon ambition, men effekten är precis lika dålig för dessa med låga inkomster i alla fall. Det måste ha varit en lapsus att skattepaketet fick ett sådant här ojämlikt inslag, att de lägsta inkomsttagarna får minst av ett direkt stöd. Men regeringen hade nu bestämt sig för en teknik som fick de här konsekvenserna, och när vi anvisade en annan teknik sökte regeringen efter alla tänkbara angreppspunkter i stället för att gemensamt med oss söka finna en bra lösning för att slippa fatta beslut som drabbade just de sämst ställda. Familjer där den förvärvsarbetandes inkomst är mycket låg kan inte tillgodogöra sig avdragen fullt ut. Om man t.ex. bara betalar 1 000 kronor i total skatt, så går det ju inte att utnyttja mer än 1 000 kronor av avdraget; 800 kronor återstår oförbrukade. Men det är just i dessa familjer som avdragen betyder så oerhört mycket. Man måste förutsätta att den som är gift med exempelvis en arbetslös, en långvarigt sjuk eller en som av annan anledning har mycket blygsamma inkomster bäst behöver avdragen. Detsamma gäller en ensam mor, som inte kan förvärvsarbeta fullt ut därför att hon själv måste ta hand om sitt barn. Nog är det egendomligt att en socialdemokratisk regering med tjurig envishet år efter år försvarar ett system, där en sorts familjestöd kraftigt ökar med stigande inkomster. Det var ju ett av de mest kritiserade inslagen i sambeskattningen. Men när man skall göra rent hus med denna galna ordning väljer man i stället att längst ned på inkomstskalan minska eller helst strypa stödet. Det är tur för finansministern att detta låter så otroligt att nästan ingen kan tro det. Och det är tur för finansministern att detta är en så svårgenomtränglig materia att alla de stackars människor med låga inkomster som finansministern snuvar på stödet inte själva kan räkna ut det. Herr Strängs skattereform kan redan nu betraktas som ett misslyckande, och det finns tendenser till att skattemissnöjet breder ut sig. Skattereformen har medfört ökad oro på arbetsmarknaden, där löntagarna uppenbarligen saknar förtroende för regeringens förmåga att hålla penningsvärdet under kontroll och därmed tvingar fram ett kompensationstänkande som allvarligt rubbar den samhällsekonomiska balansen. En annan konsekvens har blivit att hushållssparandet har sjunkit kraftigt, helt enkelt därför att det inte har blivit något över till sparande men också därför att man inte har något förtroende för penningvärdet. De beräkningar och analyser som experter och fackekonomer nu börjar kunna göra om skattesystemets verkningar förefaller att leda fram till slutsatser som är klart oroande och som visar att skattesystemet tvärtemot den uttalade avsikten ökar ojämlikheten och motverkar den standardoch inkomstutjämning som var dess egentliga syfte. Allt fler experter börjar nu bli ense om att endast en snabb omarbetning som innefattar ett inbyggt inflationsskydd kan rädda situationen. Vad kan vi då göra? Tyvärr är det statsfinansiella läget sådant att allt tal om snabba skattelindringar och skattesänkningar faller på sin egen orimlighet. Men vi har ansett det rimligt att finansministern i vanlig ordning får komma till riksdagen, när han behöver mera pengar, och inte som nu med inflationens hjälp smyghöja skattehöjningarna på svenska folket. Givetvis måste politiker i detta hus liksom i kommuner och landsting ytterligare skärpa sin förmåga att göra riktiga ekonomiska avvägningar och prioriteringar. Dessutom behöver vi en bättre effektivitet och kontroll på både de offentliga utgifterna och den offentliga verksamheten. Men, och det är förmodligen det väsentligaste på litet sikt, det gäller här att återställa förtroendet för penningvärdet, så att löntagare och sparare och hela samhällsekonomin utvecklas i en riktning som i lugn takt befrämjar ekonomisk tillväxt och därmed är resursskapande. Herr talman! Jag är ledsen för att jag inte ansåg mig kunna göra som min värderade utskottsordförande och fatta mig kort. Jag har den fullaste förståelse för att detta är ett önskemål, inte minst från talmannens utgångspunkt. Men jag har i detta läge funnit det nödvändigt att något närmare utveckla dessa synpunkter, även om herr Brandt naturligtvis har mått illa av att jag här har upprepat en del av vad som sagts tidigare. Men jag har sagt det utan att det har fått den effekten att man bifallit våra förslag, och då får vi dess värre lov att återkomma till dess vi blir överens om vart vi vill komma. Finansministerns nyanserade uttalande när det gäller värderingen av skattereformens resultat under detta år ger ju vissa förhoppningar om att det i alla fall håller på att mjukna. Det är inte bara fråga om stödet till barnfamiljerna och hemmamakebidraget, som jag här har talat om.

Vidare bör redan nu ett principbeslut kunna fattas om ett skydd mot automatiska skattehöjningar. En utredning bör kunna lägga fram förslag om hur detta skall ske. På sikt blir det sedan angeläget att också mildra marginalskatten och få bort framför allt skönhetsfläckarna när det gäller beskattningen av vanliga mellaninkomsttagare. Det är, herr talman, bra med löften. Men man lever inte så gott på löften. Låt nu utomstående experter få börja stämma av verkligheten mot de uppsatta målen! Ge barnfamiljerna ett hållbart löfte om en förbättrad standard! Ge de förhandlande parterna ett snabbt löfte om stabila priser! Lova nu ut en prövning av tanken på inbyggt inflationsskydd i skattesystemet! Sätt i gång utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun! Ge småspararna en rejäl stimulans! Det är några av de uppmaningar som man skulle vilja ge en regering i dag. Det vore ett sätt att rädda de goda intentionerna i skattesystemet. Herr talman! Jag går tillbaka till annonsens kungsord: ”Nu ger det officiella materialet besked”, stod det. ”De borgerliga partierna har fört väljarna bakom ljuset när det gäller effekten av den socialdemokratiska skattereformen”. Herr talman! Vem har förfört vem?

Herr talman! Herr Brandt har väl vid det här laget blivit så påmind om de olyckliga formuleringar han använde här i talarstolen, så jag skall inte plåga honom ytterligare. Jag tänker i stället rikta mig till finansministern för att ge honom ett tillfälle att här tala om den skattereform som han för ett år sedan fann det så angeläget att tala till det svenska folket om Jag förmodar att finansministern avlyssnar den här debatten inne på sitt tjänsterum via ledningarna i huset. Jag skall därför vänta, herr talman, för att bereda honom tillfälle att infinna sig här i kammaren. —— — Herr talman! Herr Sträng har en gång upplyst den gamla riksdagen om att han sover gott om natten. Han sover tydligen på sitt rum. Jag skall därför inte fortsätta mitt anförande nu utan lämna talarstolen och anmäla mig sist på talarlistan.

Herr talman! Jag tänker inte vänta tills finansministern kommer hit. De frågor jag tänker ta upp angår inte bara finansministern utan även kammarens ledamöter i övrigt. Jag förutsätter också att finansministern lyssnar om han inte av någon anledning är förhindrad att vara närvarande här i huset. Jag vill allvarligt beklaga att en av riksdagens viktigaste frågor, en fråga som angår varje människa i samhället, skall behöva diskuteras så här sent på natten. Vi hade behövt ta upp den tidigare och få till stånd den debatt som jag — vad herr Brandt än tycker — anser att frågan förtjänar. Jag har begärt ordet för att komplettera herr Magnussons i Borås inlägg med några mer allmänt hållna synpunkter som berör det nya skattesystemets konsekvenser, framför allt för samhällsekonomin och den framtida välståndsutvecklingen. Det har — herr Brandt har alldeles rätt — bara gått ett enda år sedan vi stod mitt uppe i en livlig skattedebatt som engagerade inte bara riksdagen utan hela svenska folket. Men något har ändå hänt, herr Brandt, sedan den debatten, nämligen det att nu vet vi och nu vet svenska folket hur den s.k. reformen har slagit ut. Nu har vi fått bekräftelse på de farhågor som mitt parti förde fram i debatterna förra våren — och det har herr Magnusson i Borås påvisat. De skimrande vallöftena har förflyktigats i inkomsttagarnas grå vardag. De många optimister, som då räknade med en stor skattesänkning, har redan vid första avlöningstillfället i år kunnat konstatera att de t.o.m. fått mindre pengar kvar än förut i sina avlöningskuvert. De förväntade överskotten vilka — som herr Brandt kanske minns — diskuterades i tidningarna och som skulle kunna sättas av till reparationer på det egna hemmet eller betala semesterresan till Kanarieöarna eller, som det hette på något ställe, ”bidra till att gumman skulle få en päls”, har nu plötsligt försvunnit med vinden. Jag tror inte att någon av mina socialdemokratiska kolleger här i kammaren vågar motbevisa det påstående jag nu gör, att redan innevarande år eller möjligen nästa år kommer mer än halva svenska folket att ha fått det sämre ställt i reell köpkraft — och det är ju ändå det som räknas — än vad de hade den vår före valet då socialdemokraterna gick ut och lovade guld och gröna skogar åt svenska folket. Redan i år tar staten in mellan 1 000 och 2 000 miljoner kronor mera i skatteintäkter än vad det tidigare, av oss kritiserade systemet skulle ha medfört. Hur mycket kommunerna plockar in genom skattebeslut, framtvingade av egna utgiftsåtaganden eller som en direkt följd av den statliga politiken, lämnar jag därhän. Även här är det säkert fråga om många tusentals miljoner kronor som måste betalas av några. Och de som skall betala är de arbetande människorna, människor vilkas levnadsstandard begränsats av prisstegringar och bestäms av de pengar som finns kvar i plånboken, efter det att de betalat skatter och avgifter till stat och kommun. Det är allvarligt nog, herr talman, att folket i välståndslandet Sverige efter ett år med överfull sysselsättning, ökad produktion och god produktivitet skall få det sämre än det tidigare hade. Men det allvarligaste är kanske inte detta i och för sig utan alla följdföreteelser som det utlöser — för förhållandet mellan olika medborgare, mellan olika grupper av medborgare, för stabiliteten i samhällsekonomin och den fortsatta välståndsutvecklingen. Både de tidigare och det nuvarande skattesystemets direkta skatter, och framför allt dess marginalskatter, får direkt kostnadsuppdrivande effekter. Om man jämför med lönekostnaderna i utländska konkurrerande företag, finner man utomordentligt stora olikheter till nackdel för de svenska företagen. I den utlandskonkurrerande industrin ökar konkurrenssvårigheterna och skärps kraven på strukturförändringar, rationaliseringsåtgärder och förbättrad produktivitet, något som i sin tur skapar anställningsoch sysselsättningsbekymmer i landet — det vet vi alla. I den konkurrensskyddade hemmamarknadsindustrin slår de höjda kostnaderna till följd av skatterna igenom i höjda priser som vi allesammans får vara med och betala, Detta är den direkta följden av skattesystemets konstruktion. Den indirekta är de kompensationskrav som i vårt land mer än i de flesta andra kommit att prägla löneförhandlingarna, kompensationskrav, som i sista hand utlöser motsvarande anspråk inom andra grupper och ökar bränslemängden till den inflationsbrasa som i dag ingen enda inkomsttagare är omedveten om. Och det utlöser motsättningar mellan olika inkomsttagargrupper, som alla bevakar varandra och det begränsade utrymme som står till förfogande för reella lönelyft — det är ju det som räknas. Aldrig förut under efterkrigstiden — det vågar jag påstå — har läget på den svenska arbetsmarknaden varit så tillspetsat, så konfliktladdat och så präglat av allas kamp mot alla som det är nu. Vi lever i dag — herr talman — efter ett 35-årigt socialdemokratiskt styre i ett samhällsekonomiskt ”undantagstillstånd”, i en regleringsekonomi med reglerade investeringar, reglerade priser, reglerade hyror, reglerade krediter och i varje fall för närvarande delvis reglerade löner. Och jag påstår, att den företeelse som mer än något annat bidragit till denna utveckling är det tokiga skattesystem som skapats av den socialdemokratiska nivelleringspolitiken.

Dessa uppgifter kan icke isoleras från varandra annat än i teorin. Åtgärder betingade av den ena eller den andra av dessa funktioner kan få konsekvenser, som inte sällan motverkar någon av de andra uppgifter som man Önskar att skatteåtgärderna skall fullgöra. De höga marginalskatterna må ursprungligen ha haft ett fördelningspolitiskt syfte. Men de visar sig nu få samhällsekonomiska och inflationistiska konsekvenser, som i sista hand drabbar just de grupper fördelningspolitiken skulle gynna. Prisstegringarna hos oss och de kompensationskrav dessa utlöst har nu nått en sådan styrka — det vet vi — att flertalet inkomsttagare ligger i inkomstskikt, där marginalskatten — utan hänsynstagande till bortfallna sociala förmåner — blir omkring 60 procent. Därmed har fördelningssyftet inte bara slagit sönder de samhällsekonomiska ambitionerna utan också lett till motsatsen till det avsedda syftet. I själva verket är skattesystemets konstruktion och det totala skattetrycket i dag sådant, att statens finanspolitiska rörelsefrihet är utomordentligt begränsad. Det är med hänsyn härtill egentligen väldigt förvånande, att finansministern visat så påfallande begränsat intresse för att berika den finanspolitiska arsenalen med något slags konjunkturpolitiskt sparande. Det finns som bekant goda exempel att hämta utomlands. Se bara på Västtyskland, vars nuvarande socialdemokratiska regering säkerligen är beredd att redovisa sina erfarenheter. Hos oss går hushållssparandet relativt sett ner. Det ligger på halva den nivå där det låg för fem å sex år sedan. Det är framför allt skattetrycket som har åstadkommit den oroande effekten, oroande för den enskildes trygghet och oroande för landets kapitalbildning. Regeringen kan inte rimligen sväva i okunnighet om skattesystemets medverkan vid uppkomsten av det som i dag brukar kallas ”den nya fattigdomen”. När det har gått så långt i detta ”Europas rikaste land”, som det brukar heta, att hundratusentals människor med normala inkomster inte får pengarna att räcka till för att upprätthålla en dräglig levnadsstandard utan måste gå till socialmyndigheterna för att få tillskott av allmänna medel, då är det något som är galet. Det är framför allt barnfamiljerna som drabbas. Det är verkligen allvarligt att förekomsten av barn hos dessa unga familjer skall förvandla dem till socialfall. Skatterna tar helt enkelt för mycket av inkomsten. Skatterna tar för liten hänsyn till de olika försörjningsenheternas, framför allt barnfamiljernas, skatteförmåga. Och den groteska beskattningen av löneökningar begränsar sedan möjligheterna för dessa ”nya fattiga” att ta sig ur den onda cirkeln. Vi krävde förra året ett annat skattesystem än regeringens. Vi var ensamma om det kravet. Vi kan därför lättare än några andra ironisera över socialdemokraternas valannonser, över socialdemokraternas vallöften. Vi begärde en skatteutredning, där olika löntagargrupper och de demokratiska partierna skulle vara representerade. Redan då begärde vi den utredningen. Herr Brandt har rätt — det kan synas märkvärdigt att man begär en reform när det bara har gått ett kvartal sedan systemet infördes. Vi begärde en reform innan det ens hade börjat införas, därför att vi förutsåg vad som skulle hända. Vi sade nej till skattereformen. Uppgiften för en dylik skatteutredning skall vara att skapa ett skattesystem som tar större hänsyn till skatteförmågeprincipen och stimulerar människorna till nya insatser — de insatser som vi behöver i vår samhällsekonomi. Vårt parti var, jag upprepar det, det enda som gick emot regeringens skatteförslag. Vi har konsekvent fullföljt den kritiken, och vi har i överensstämmelse med den grundsyn som vi redovisade förra året också i år begärt en utredning. Vi kommer att fortsätta att begära detta. Även om sakargumenten för den så småningom blir en aning utnötta och uttjatade så kommer argumenten därför att kunna hämtas ute hos de människor som upplever skattesystemets konsekvenser. Det är glädjande, herr talman — jag vill särskilt stryka under det, inte minst därför att i det jag konstaterar nu ligger löften för framtiden — att de två övriga demokratiska oppositionspartiernas ledare nu offentligen har förklarat sig beredda att gå ut och påverka opinionen eller, om man så vill, följa upp vår linje då det gäller att fördöma det nuvarande skattesystemet och kräva ett nytt.

Även fru Nettelbrandt gisslade skattesystemets ofullkomlighet på ett sätt som jag inte skulle ha kunnat göra bättre — det vill jag säga i all blygsamhet. Man skulle ha kunnat tro att hon hade stått på samma plattform som vi och avvisat skattesystemet. Jag tycker, som sagt, att det är glädjande att den borgerliga oppositionen nu gemensamt kan driva skattefrågan till ett förnuftigt slut. Vi kan fortfarande ha skilda meningar i olika detaljer — självfallet kan vi det. Men om vi har kommit så långt att vi är överens om att skattesystemet har sådana bristfälligheter att det inte rimligen kan bestå, då kan vi också med betydligt större styrka och kraft driva på socialdemokraterna, så att de påskyndar den skattereform som de ändå till sist kommer att tvingas att vidtaga på grund av den allmänna opinionens tryck. Ju förr en sådan skattereform genomdrivs desto bättre är det, inte bara för de enskilda skattebetalarna — för barnfamiljerna, för familjerna över huvud taget — utan också för samhällsekonomin och för landets framtid. Det är min bestämda övertygelse, herr talman, och jag vet att den övertygelsen delas av långt fler människor än de som hittills har stött moderata samlingspartiet. Jag tycker, mot bakgrunden av vad som här har sagts, att konsekvensen borde vara att de två andra borgerliga partierna skulle rösta för vår reservation om en ny skatteutredning. Om de inte gillar vissa formuleringar i vår motion, vilket jag kan förstå att de kanske inte gör, borde de ändå kunna ansluta sig till själva yrkandet.

Och vi får, herr talman, tills vidare nöja oss med den totala enighet som föreligger rörande indexregleringen av grundavdrag och skatteskalor. Det är väsentligt att de automatiska skattehöjningarna upphör. Men ett indexsystem dämpar inte de nuvarande marginalskatterna, tar inte bort deras förödande effekt, framför allt för medelinkomsttagarna. Därför behöver vi ett helt nytt skattesystem. Och det måste komma, ju förr desto hellre, jag upprepar det. Finansministern har ibland i debatten påstått att de enskilda skattebetalarna ”inte bryr sig om” marginalskatterna. Det är den samlade beskattningen som är avgörande och intressant, har han gjort gällande. Självfallet har finansministern fel på den punkten. Jag tycker att han och de som har den uppfattningen bör gå ut och fråga de enskilda löntagarna. Man bör framför allt fråga dem som vill ha en inkomstökning för att kompensera sig för prisstegringar eller för att motivera ökade arbetsinsatser vad de tycker om marginalskattens inverkan på de belopp de anser sig behöva i kompensation eller för sin merprestation. Om det skulle förhålla sig på det sätt som finansministern i varje fall tidigare har menat, att människorna i dagens Sverige inte brydde sig om skatten på inkomstökningar, då skulle de inte heller vara intresserade av löneökningar. Och då skulle de inte heller vara intresserade av avtalsförhandlingar. Hela den nu pågående konflikten på arbetsmarknaden — nedfryst eller inte — bygger i sista hand på olika gruppers krav på att få meningsfulla lönehöjningar. Och vad som avgör om en lönehöjning är meningsfull eller inte, det är — förutom prisstegringen — storleken på den skatt som drabbar lönehöjningen. Herr talman! I utrikesdebatten excellerade — för att använda herr Strängs språkbruk — förre utrikesexcellensen Torsten Nilsson med historiska paralleller, en nog så riskabel sysselsättning men onekligen ibland rätt illustrativ. Jag tänker här göra detsamma. Det fanns, som kammarens ledamöter säkerligen minns, en gammal envis romare, som var så övertygad om riktigheten i sin uppfattning i en viktig fråga, att han aldrig lät bli att återkomma till den i sina tal i den romerska senaten. Herr talman! Utan alla jämförelser i övrigt vill jag alltså likt Cato den äldre upprepa: För övrigt anser jag att skattesystemet bör reformeras. För de enskilda människornas skull, för samhällsekonomins skull och för att få bort de motsättningar mellan olika grupper av människor som i dag präglar det svenska samhället.

Herr talman! Att skattesystemet saknar inflationsskydd det är den faktor som mer än något annat inom skattesystemets ram skapar den oro som vi i dag har på arbetsmarknaden, Det är därför, vill jag säga till herr Bohman, som det är riktigt att i dagens läge göra den här klara prioriteringen av just den frågan. Sedan uttryckte sig herr Bohman på ett sådant sätt att för den oinvigde skulle ha kunnat skapas den uppfattningen att man ändrat mening när det gäller karakteristiken av det skattepaket som vi har i dag. Jag vill för tydlighetens skull säga, att det finns ingen annorlunda mening än den vi hade när det gällde skattefrågorna förra året. Men vi har ingen anledning att i dag igen tala om hur positivt det var att vi förra året fick igenom den individuella beskattningen, fick igenom vissa lättnader för låginkomsttagarna. Det är ett passerat stadium. Då får väl den som eventuellt är emot detta system, vill ta ett steg tillbaka från den individuella beskattningen eller något annat steg tillbaka, ta upp dessa frågor. Vi har ingen anledning att göra det, utan vi koncentrerar oss på den kritik som vi riktade förra året. Och vår kritik är av samma slag i år som den var då.

Herr talman! Jag finner anledning att uttala min stora förvåning över herr Heléns angrepp på finansministern. Jag tycker det var synnerligen malplacerat, därför att dessa frågor har ju diskuterats i remissdebatten, och vi har nyligen haft en finansdebatt där de också har diskuterats. Jag kan inte heller erinra mig att statsråden i regel deltar i debatter om motioner, utan det brukar utskotten få syssla med själva. Jag måste understryka att jag finner herr Heléns uppträdande här synnerligen anmärkningsvärt. Till herr Bohman, som är så tvärsäker på att den nya skattereformen är förkastlig, vill jag säga att den ännu inte har gått havandetiden ut ens utan endast ett kvartal. Ingen taxering har ännu skett efter den nya reformen, endast en uppbörd har betalats in. Då tycker jag att man inte skall vara så där tvärsäker på hur denna reform utfaller. Det är ju ett obestridligt faktum att den betyder en skattelättnad på den statliga skatten för inkomster på upp till 40 000—45 000 kronor per år. Det kan ni aldrig trolla bort vad ni än säger om kommunalskatt och annat. Hade inte reformen genomförts, skulle de medborgare som har inkomster på upp till 40 000—45 000 kronors inkomst haft en högre skatt i dag än vad de har. Det är obestridligt. För övrigt vill jag notera att fru Nettelbrandt understryker vad jag sade, att det finns inget finansiellt utrymme för skattelättnader i dag. Men hur skulle det gå om man fattade beslut på rena antaganden som herr Bohman vill att riksdagen skall göra. Det finns ju inte ännu några erfarenheter av hur reformen utfaller, utan mest antaganden. Så säger herr Bohman att han är glad över att herr Hedlund har uttalat sig för att man bör sänka skatten när det blir tillfälle till det därför att den är hög. Ja, visst tycker vi alla att skatterna är höga. Vi har faktiskt sänkt den statliga skatten flera gånger tidigare. Finansministern kommer också, som han har sagt, att föreslå det också i framtiden i intervaller liksom tidigare när penningvärdet har försämrats och det blir anledning till det. Jag tror därför att finansministern i det fallet helt kan hålla med herr Hedlund.

Herr talman! Hur kan man vara så tvärsäker på att systemet skulle få dessa effekter, undrade herr Brandt. Ja, det är naturligtvis farligt att vara tvärsäker. Men de analyser som vi gjorde påvisade att skattesystemets konstruktion är sådan att det måste få inflationistiska effekter, att det måste leda till prisstegringar och kompensationskrav som driver på inflationen och att det kommer att resultera i att de två tredjedelar av skattebetalarna som utlovades skattesänkning i själva verket inom mycket kort tid får en skattehöjning. Vi har nu konstaterat att de farhågor som vi gav uttryck åt för ett år sedan har förverkligats. Gå ut och fråga inkomsttagarna, herr Brandt, så får ni en bekräftelse på att så här upplever människorna det, de människor som förra året räknade med att få en skattesänkning när Gunnar Sträng presenterade sitt förslag inför riksdagen. Just det vi har sagt har ju inträffat! Är det då märkvärdigt att vi vidhåller den uppfattning vi hade förra året — med skärpa och med större säkerhet nu än då? Dessutom var herr Brandts exempel på de grupper som skulle få skattesänkning inte alldeles riktigt. Efter att ha inregistrerat en känsla av stark tillfredsställelse i vår del av oppositionen över att den andra delen tycks ha närmat sig oss i vår mycket kritiska, konstruktiva syn på det nuvarande skattesystemet och över att vi nu är överens om att det behövs en skatteutredning, vill jag naturligtvis ogärna polemisera mot fru Nettelbrandt. Vi är helt överens om att en indexreglering av framför allt skatteskalorna får stor betydelse för att motverka en fortsatt accelererande inflation. En sådan reglering vill vi gärna vara med om att prioritera, och eftersom vi är överens är det lätt att göra det. Men det räcker inte med detta. När vi befinner oss i det läget att marginalskatterna för ungefär hälften av svenska folket i dag ligger vid 60 procent, då är det något fel, då måste vi se till att vi får bort även denna besvärande kompensationsoch inflationströskel. Väsentligt är att både herr Helén och fru Nettelbrandt uttryckligen — och herr Hedlund i varje fall underförstått — har uttalat sig på ett sådant sätt att vi nu inom oppositionen tydligen är enade om att det behövs en utredning som ger oss ett skattesystem som inte är försett med de allvarliga skönhetsfläckar som det nuvarande skattesystemet har. Det tycker jag är väldigt bra.

Herr talman! Efter den här lilla borgerliga skärmytslingen skulle det nu vara min tur att tala litet om hemmamakeavdraget. Redan förra året i samband med behandlingen av proposition nr 70 om det nya skattesystemet hade vi en motion och reservation i vilka vi yrkade att frågan om avtrappning av hemmamakestödet i de högsta inkomstlägena borde omprövas. Vi framhöll i motionen liksom i kammardebatten att det knappast kan vara angeläget att subventionera familjer i de högsta inkomstlägena med ett avdrag om 1 800 kronor per år oavsett hur hög inkomsten är och oavsett om det finns minderåriga barn i familjerna eller ej. För alla dem som under årens lopp följt särbeskattningsdebatten och lyssnat till de argument som framförts för ett bibehållande av vissa inslag av familjebeskattning i skattesystemet måste det framstå som oförklarligt att detta sträcker sig upp till höginkomstlägena.

Vi har diskuterat om frågan skulle kunna lösas via arbetslöshetsförsäkringen eller genom att ett extra avdrag skulle kunna yrkas i samband med inkomstdeklarationen, Vi har frågat oss om övergångsbestämmelser skulle kunna grundas på t.ex. åldersregler i kombination med ett inkomsttak, för att nu nämna några exempel.

När vi nu har fått ett nytt skattesystem som jag i övrigt tycker är mycket bra, smärtar det mig att vi i stort sett har konserverat en god del av det gamla systemet med ett hemmamakestöd till alla familjer oavsett inkomsten. Jag vill inte bortse från den förbättring som inträffat genom att subventionen åtminstone inte ökar med stigande inkomst som i det gamla systemet med de dubbla ortsavdragen, vilket ju innebar att en höginkomsttagares hemmamake var mera värd än den lågavlönades. Nu får man åtminstone lika mycket i avdrag, oavsett om man har hög eller låg inkomst. Men inte heller detta rimmar med tankegångarna om en omfördelning av skattebördorna till de lågavlönades favör. Nej, i själva verket anser jag att vi slösar bort ca 100 miljoner kronor i form av 1 800-kronorsavdrag till familjer, som knappast behöver de 150 kronorna per månad till extra nålpengar eller till dem som i vart fall kan leva ganska bra de här pengarna förutan. Inkomståret 1971, alltså i år, har vi totalt 57 000 fullständiga familjer med enbart en inkomsttagare, med inkomster överstigande 60 000 kronor, alltså de familjer som är aktuella i detta sammanhang. Av dessa familjer saknar 23 000 minderåriga barn. Inkomståret 1973 beräknas det att vi har ca 70 000 sådana familjer, varav ca 30 000 saknar barn. Det finns således inte någon familjepolitisk motivation för att behålla 1 800-kronorsavdraget i de familjetyperna. Skatteförlusten kommer att stiga ganska kraftigt under de närmaste åren. Samtidigt har vi då en stor brist på barntillsynsplatser, och det skulle enligt min uppfattning vara en konsekventare linje att satsa 100 miljoner kronor ytterligare per år på den sektorn. Det skulle ju bli en icke obetydlig påbackning, eftersom vi i år satsar totalt ca 250 miljoner kronor på barnstugor och familjedaghem. Jag underströk i fjol vilken betydelse en sådan summa skulle ha för utbyggnadstakten, och jag tror fortfarande att t.ex. den sittande barnstugeutredningen inte skulle ha någonting emot att veta med sig att en summa av denna storleksordning skulle kunna vara disponibel för en utbyggnad av barntillsynen. Jag vill ändå framhålla att det dock inte är någon stor summa totalt sett, som vi berövar hemmamakefamiljerna med det här förslaget, om det skulle gå igenom, eftersom den subvention som de familjerna får inom skattesystemets ram totalt belöper sig till ca 1,8 miljarder kronor. Vid behandlingen av frågan om avtrappning av hemmamakeavdraget i de högsta inkomstlägena vid fjolårets riksdag uttalade bevillningsutskottet, att man hade en viss förståelse för syftet med förslaget. Man menade dock att det skulle vara besvärligt att utforma bestämmelser, och på grund av detta, och med hänsyn till marginalskatteeffekterna ville inte utskottet biträda yrkandet. En reservation av bl.a. fru Holmqvist, i vilken det yrkades att frågan skulle utredas, samlade ett relativt stort antal röster i andra kammaren. Men även reservanterna uttryckte farhågor för marginalskatteeffekter. För att tillmötesgå framför allt reservanterna har vi i årets motion föreslagit en långsammare avtrappning. Vi har föreslagit att reduktionen skall ske med en tiondedel av den del av inkomsten som överstiger 52 500 kronor, medan vi i fjol använde den reduktionsfaktor som gäller för grundavdraget, nämligen en femtedel. Årets förslag innebär således att avtrappningen skulle ske inom ett större inkomstskikt och att extraavdraget om 1 800 kronor på slutskatten skulle vara borta vid en taxerad inkomst på 70 500 kronor. Reduktionen bör, har vi sagt i motionen, givetvis också gälla för ensamstående med barn i motsvarande inkomstlägen. I år har det utskott som behandlat frågan, nämligen skatteutskottet, enligt min mening gjort en snävare bedömning än vad bevillningsutskottet gjorde i fjol. Skatteutskottet anser att även en mindre marginalskattskärpning bör undvikas i de inkomstlägen som det gäller, och man anför att det inte skulle bli något tröskelproblem för gifta personer i dessa inkomstlägen om de går ut i förvärvsarbete. Det är i sanning ett underligt skäl för avstyrkande. Är det inte av utomordentligt intresse för oss alla att gifta kvinnor — och särskilt de kvinnor som det här gäller — kan komma in på arbetsmarknaden? Många har en kvalificerad utbildning som det finns alla skäl att vi kan utnyttja. Varför ömmar inte utskottet för andra grupper, när man nu ömmar för ett gift par, kanske utan barn, i inkomstläget 52 500 kronor och däröver? Det är ju fråga om en mycket långsam avtrappning upp till 70 500 kronor, varefter hela 1 800-kronorsavdraget skulle vara borta. Hur är det i dag t.ex. för en ensamstående förälder vars barn blir 18 år, och det i vilket inkomstläge som helst? I regel ligger ju inkomsten i den gruppen vid 20 000-30 000 kronor. När barnet uppnår 18 års ålder, försvinner hela det här 1 800-kronorsavdraget med en enda gång. Det är en kraftig smäll, särskilt för lågavlönade, och de flesta i den kategorin är, som jag sade, lågavlönade. Varför ömmar inte utskottet för alla familjer med två förvärvsarbetande och med barn och för den skattehöjning som drabbar dem, när förvärvsavdraget om maximalt 2 000 kronor upphör vid barnets 16-årsålder? Det förhåller sig ju så att avdraget om 1 800 kronor på slutskatten reduceras mycket snabbt, när en hemmavarande make går ut i förvärvsarbete. I konsekvens härmed bör väl också hemmamakestödet kunna avtrappas utan att man blir alltför hjärtnupen. Nu är det ju så att om förmåner av något slag försvinner, så känns det för den det drabbar. Men eftersom förmånerna har knutits till ett speciellt förhållande, t.ex. förekomsten av minderåriga barn, eller man får nya förmåner i form av grundavdrag när man går ut i arbete, så har man naturligtvis att finna sig i detta. Men att det skulle vara speciellt ekonomiskt betungande för just den grupp som vi talar om här i dag, dvs. familjer med relativt höga inkomster, om vi tar bort en förmån för dem, kan varken jag eller mina 14 medmotionärer ha förståelse för. Ty vad är det som händer, om förslaget i motionen skulle bli verklighet? Jo, det skulle betyda att en gift person med hemmavarande make och inkomster över 70 500 kronor skulle betala exakt lika mycket i skatt som en ensamstående person i jämförbart inkomstläge. Den ensamstående har kanske lika stor försörjningsbörda som den gifte, vilket kan vara viktigt att framhålla i det här sammanhanget. Det skulle också betyda att alla förvärvsarbetande gifta och ensamstående, även i låglönelägen, slipper att subventionera de högst avlönade med hemmamake. Fru Holmqvist har reserverat sig på grundval av motionen och kräver utredning. Jag kan ansluta mig till fru Holmqvists reservation, och jag anser att det finns möjligheter att mycket snabbt komma fram med ett förslag. Det är av ett stort principiellt intresse att ta upp frågan om hemmamakestödets berättigande i höginkomstlägen till omprövning, eftersom det skulle föra oss ett betydande steg närmare ett individuellt skattesystem. Allt fler familjer kommer onekligen inom de närmaste åren upp i högre inkomstlägen. Men en sådan omprövning ger också ökade inkomster för staten. Den skulle öka statens inkomster med cirka 100 miljoner kronor per år för de närmaste åren, och detta belopp skulle stiga ytterligare allteftersom fler familjer kommer upp i de aktuella inkomsterna. Vi har frågat oss om det inte i ett läge med ökade resurser är skäl att bedöma denna fråga även ur samhällsekonomisk synpunkt. Vi anser att det finns angelägna användningsområden, där insatsen kan komma att ge utdelning, och vi har uttalat oss för att pengarna satsas på en utbyggnad av barntillsynen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 8 av fru Holmqvist. Men, herr talman, till sist kan jag inte låta bli att kommentera moderaternas reservation i vilken man har gjort ett ganska horribelt räkneexempel. Man menar att i en familj med två förvärvsarbetande makar och två barn skulle det inträffa en förlust på 5 kronor per månad om mannen ökar inkomsten med 300 kronor. Ni måste ha kombinerat rätt länge, herr Magnusson i Borås, innan ni kom fram till det här exemplet. Men nu är exemplet behäftat med så grova fel att det knappast kan tas på allvar. Det sägs att kvinnan tjänar 10 000 kronor, vilket betyder att hon måste ha deltidsarbete. Det betyder i sin tur att ingen kommun i detta land kan erbjuda hennes båda barn heltidstillsyn i daghem. Man skulle omedelbart använda familjedaghem i stället. Inte ens TEKO-företagen betalar numera så litet som 10 000 kronor för heltidsarbete, eller hur, herr Magnusson? Uppgiften om förlusten av de 80 kronorna i höjda daghemsavgifter är således alldeles gripen ur luften. Vidare räknar man in en förlust av bostadstilläggen som skulle inträffa 1973. Varken herr Magnusson, jag eller någon annan vet var inkomstgränserna går för bostadstilläggen 1973 eller vilka belopp som kommer att gå ut då. De 75 kronorna är således också gripna ur luften. Av löneökningen återstår sedan med detta räkneexempel 155 kronor. Jag skulle vilja rekommendera herr Magnusson och moderaterna att nästa gång ta ett exempel som är mer trovärdigt även om det inte ger fullt så hårresande effekter. Herr Magnusson var också kritisk till daghemmen och kostnaderna för dessa. Jag tycker att herr Magnusson och andra arbetsgivare skall vara tacksamma för vad vi i vissa kommuner åstadkommit när det gäller barntillsynen. Hur skulle det gått för arbetsgivarna exempelvis i vår gemensamma hemstad, herr Magnusson, om vi inte hade haft verksamheten i våra barnstugor? Herr Magnusson borde ha varit den förste att tänka på detta i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag skall be att få replikera fru Hörnlund och tala om för henne att det finns mycket stora möjligheter att vederbörande, t.ex. om hon har arbetat på heltid under vissa månader under året, måste betala dessa höjda daghemsavgifter som vi här talat om. Frågan är sedan huruvida man skall behålla det system som man för närvarande har när det gäller bostadsbidragen, med en eftersläpning på två år. Man har ju sagt i propositionen att det förslaget skall komma att förändras. Jag vill gärna fråga fru Hörnlund, om det är meningen att vi skall behålla ett sådant system att personer som har inkomster kanske om 150 000-200 000 kronor det ena året men det andra året en mycket blygsam inkomst skall ha rätt till ett bostadsbidrag. Vi kan väl inte i det långa loppet fortsätta med ett sådant system. Det har ju visat sig att en hel del kändisar här i landet på detta sätt tillskansat sig bostadsbidrag som är helt oberättigade.
Herr talman! I reservationen och i vad herr Magnusson i Borås sagt i debatten har man försökt ge intryck av att den höjda avgiften på daghemmen och likaså förlusten på bostadstilläggen skulle gälla hela året. Man har från denna utgångspunkt gjort detta vad jag kallar horribla räkneexempel.

Herr talman! Det här gällde närmast en liten kommentar med anledning av att utskottets ordförande uttalat att det är i det närmaste omöjligt att rent praktiskt klara avtrappningen av 1800-kronorsavdraget. Om man säger så, måste man ha en oerhört hög ambitionsnivå när det gäller att få överensstämmelse mellan preliminärskatten och den slutliga skatten — en högre ambitionsnivå i det här fallet än vi har i andra delar av skattesystemet, där vi använder vissa schabloner och där det kan bli vissa avvikelser mellan slutlig skatt och preliminär skatt. Jag har en uppgift från riksskatteverket, som jag gärna vill förmedla, där det sägs att det inte bör vara omöjligt att ta hänsyn till avtrappningen när man upprättar källskattetabeller. I fråga om avtrappningen vid slutuppbörden torde knappast några svårigheter föreligga. Jag tror därför att vi kan med ganska stort förtroende överlåta åt experterna att utforma praktiskt hanterbara schabloner. Vidare säger utskottet att även mindre skärpningar i inkomstlägena 52 000-70 000 kronor bör undvikas. Det är naturligtvis en ståndpunkt som man kan inta, men det är samtidigt litet märkligt att utskottet accepterar en ännu högre marginalskatt i inkomstläget 35 000-40 000 kronor. Det borde väl ändå vara så att det är de högre inkomstlägena som tål den högre marginalskatten. Den avtrappning av 1800-kronorsavdraget, som föreslås i motionen 88, innebär en skattehöjning med 7 kronor per månad för 54 000 kronors inkomst och stiger sedan långsamt till 150 kronor för 70 000 kronors inkomst. Med ett sådant här system skulle effekten av avtrappningen innebära en tjugondedel av den totala skatt som man betalar i inkomstlägena 52 000-70 000 kronor.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

Herr talman! De kritiska synpunkter vi från folkpartiets sida nu riktar mot skattesystemet är inte följden av några dagsfärska iakttagelser. Farhågorna redovisades för ett år sedan, men vad vi nu tvingas konstatera är att farhågorna har besannats. Jag kanske skall tillägga, att utvecklingen har visat sig gå snabbare än vad vi kunde räkna med. Ingen på oppositionssidan kunde ju veta hur stora de kommunala skattehöjningarna skulle bli, som slog igenom på ett sådant sätt att den fråga, herr talman, som vi diskuterar här i kväll sannolikt är den som inför avtalsrörelsens slutskede mest intresserar mycket stora delar av svenska folket. Då är det intressant, herr talman, att notera att herr Brandt upplever det som naturligt, rimligt och riktigt att från socialdemokratins sida ingen debatt skall föras med företrädarna för de tre partier, som här i kammaren representerar en större andel av svenska folket än socialdemokratin själv. Det må vara, herr Brandt, att man har haft den dåliga traditionen under den socialdemokratiska dominansens tid att inte från regeringsbänken infinna sig när oppositionspartiernas motionsyrkanden diskuteras. Men när det är frågor som verkligen gäller mycket stora delar av svenska folket och som hänger samman med huvuddragen i den socialdemokratiska politik, som nyligen har redovisats inför svenska folket, borde man visa så mycket politiskt omdöme att man också efter valet deltar i debatten om den problematiken. Det är ganska häpnadsväckande att regeringen alltså inte vill diskutera här med de tre oppositionspartierna om huvuddragen i den reform, som enligt uppgift skulle vara den största jämlikhetsreformen efter krigets slut. Herr Brandt har ju för sin del redan avvisat att som företrädare för socialdemokratin delta i diskussionen, och vad var då naturligare än att vädja till finansministern att delta? Nu får vi utgå ifrån att vi för den här diskussionen som om finansministern vore närvarande, och då skulle han kanske säga att det inte är möjligt att dra några vettiga slutsatser innan man får tid att titta på problemen. Javisst, vi har varit medvetna om den tidsaspekten från oppositionens sida. Vi krävde från folkpartiet redan i skattedebatten i maj förra året att herr Sträng skulle tillkalla en arbetsgrupp av fristående experter, så sammansatt att garanti fanns för opartiskhet och erfarenhet av arbetsmarknadens sätt att fungera, för att utröna hur denna skattereform skulle slå i praktiken. Eftersom finansministern även då så ogärna lyssnade på oppositionen lovade jag till och med att vi inte skulle göra anspråk på att vara med och utforma riktlinjerna för den arbetsgruppen, utan det skulle finansministern få göra alldeles själv. Det lär ha sagts i en annan skattedebatt nyligen i ett av riksdagens utskott, att det finns två tillfällen för ett regeringsparti då det är lämpligt att kalla på experterna. Det ena är då man är osäker, det andra är då man är säker på att man har rätt. Men, sade den talaren, det finns bara ett sammanhang då man inte bör kalla på sakkunskapen, och det är då man är övertygad om att man har fel. Instämmer herr Sträng i den definitionen eller är han beredd att i handling visa att han inte gör det? För det är väl ändå så att herr Sträng utgår från att han har rätt i sin skattepolitik? En utvärdering av hur skattesystemet slår är ingen stor, omfattande och dyrbar historia. Den skulle tolkas som en positiv insats i ansträngningarna att komma till rätta med skatternas karaktär av börda i ett läge där så oändligt många av löntagarorganisationernas medlemmar sitter och räknar på just hur skattereformen slår inför den väntade inkomstutvecklingen efter avtalsuppgörelsen. En sådan utvärdering skulle också kunna ange hur och i vilken takt man kan motverka de allra mest besvärliga inslagen i dagens skattesituation. Ett av de misstag som finansministern och socialdemokratin har gjort sig skyldiga till är ju att man envist upprepat att höga marginaleffekter, just åstadkomna genom föreningen av skalor och inflation, skulle vara ett problem främst för de högre inkomsttagarna. Vid det här laget borde det stå klart för de flesta att det är de vanliga inkomsttagarna som drabbas av detta och att många av dem drabbas hårdare än exempelvis de som befinner strax under 70 000-kronorgränsen.

Det innebär ju att den del av löneökningen som skulle kompensera henne eller honom för inflationen i stället leder till högre skatt. Nu har finansministern ett par gånger sagt att ett inflationsskyddat skattesystem skulle innebära ständiga skattesänkningar. Ja, att då säga nej till ett inflationsskydd, som socialdemokratin hittills har gjort, det är ju att erkänna att regeringens skattesystem är ett system för ständiga skattehöjningar, och ett sådant system vill vi inte ha. Det skattetryck som skall gälla är det som riksdagen har beslutat, och nya skatter måste sedan beslutas i vanlig ordning. Det är uppenbart att det är där som skon i själva verket klämmer. Finansministern har ju vid ett tillfälle öppenhjärtigt konstaterat att ett inflationsskydd skulle innebära att man helt enkelt ”med tätare mellanrum måste skicka finansministern till riksdagen för att begära direkta skattehöjningar än vad finansministern nu måste göra”. Ja, vad det skulle vara för fel att finansministern verkligen kom till riksdagen och redovisade när han ansåg att skatterna måste höjas? Vad är det för fel med den hårdare prioritering av olika angelägna utgiftsändamål som det leder till? Vad är det för fel att det är riksdagen och inte inflationen som fastställer skattetrycket och avgör fördelningsfrågorna? Menar verkligen regeringen att det är bättre att inflationen med dess oberäkneliga och orättvisa effekter skall sköta den saken? Flera talare har berört skatteutvecklingen i kommunerna. Herr Sträng brukar inte vara sen med att hänvisa till den rekordartade, snabba skatteutvecklingen i kommuner och landsting som den totala förklaringen när skattetrycket förs på tal. Men det går inte för regeringen att komma undan sitt ansvar. Vad som har hänt är ju dels att kreditpolitiken fått en sådan utformning att kommunernas normala chanser att låna för sina investeringar omöjliggjordes just när man skulle fastställa det här årets budget, dels att kommunerna försetts med ökade uppgifter av staten som de delvis inte har kunnat förutse. Regeringen har inte tillsatt den utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun som en enig riksdag begärde och som är en nödvändig förutsättning för att man skall kunna få rätsida på den här situationen. Nu har en majoritet i riksdagen på nytt begärt en sådan översyn. Det vore orimligt om finansministern inte skulle vara beredd att här bekräfta att den verkligen kommer att bli tillsatt. Kommunalpolitikerna landet runt konstaterar nu att de stora åtaganden som staten försett dem med finns kvar i oförändrad utsträckning. Det kommer att kräva helt andra tongångar ute i kommunerna — och den debatten har redan börjat — när det gäller att ta ställning till önskemål från kommuninvånarna och planera för framtiden. Långtidsutredningen anger att kommunernas utgifter, som den senaste femårsperioden steg med nära 9 procent per år, nu får växa på samma tid med mindre än 5 procent. Läser man Kommunförbundets yttrande över långtidsutredningen, står det klart att kommunerna har en i det närmaste omöjlig uppgift framför sig. En hårdare prioritering blir nödvändig, inte bara mellan nya verksamheter och tillkommande utgifter, utan över hela linjen. En totalprioritering som rensar upp i gamla beslut och ”traditionella” kostnader måste till. Är inte detta en sak som är värd att diskuteras av denna kammare, även om det skulle vara mitt i natten? Det är angeläget att säga ut, herr talman, att det svenska samhället vid ingången av 1970-talet befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation, som fordrar resoluta tag av regeringen. Det är inte bara, som finansministern nu äntligen erkänner, fråga om att klara bytesbalansen och öka industriinvesteringarna. Utgiftstrycket från den offentliga sektorn och löntagarnas krav på verkliga löneförbättringar eller åtminstone kompensation för inflationen har fört oss till ett läge där det inte går att försöka trolla bort diskussionen genom att inte delta i den. Jag antar att man inom finansdepartementet nu går igenom remissyttrandena över långtidsutredningen. I förening med själva betänkandet illustrerar de ju den svenska ekonomins svårigheter. Från olika offentliga myndigheter, från kommunoch landstingsförbunden framhålls att den nedpressning som utredningen föreslår blir utomordentligt svår att genomföra redan med hänsyn till de åtaganden statsmakterna har gjort — och det i en situation då skattetröttheten breder ut sig ganska ordentligt. Herr Hedlund brukar påpeka att vi alla har hjälpt till att föreslå stora utgifter, och det går inte att bestrida. Vi har alla upplevt de stora bristerna i vårt samhälle och varit angelägna om att rätta till dem. Vi har alla önskat att vidga välfärdspolitiken. Men det måste också läggas till att regeringen och finansministern i åratal har vägrat att diskutera hur vi skulle få instrument för en väsentligt förbättrad planering med den verkliga långtidsbudget som prioriterar mellan olika angelägna utgiftsbehov. Att en sådan inte kommit fram bär regeringen ensam ansvaret för och därmed också en stor del av ansvaret för hur människorna upplever dagens situation. När många plågas av stigande skatter och priser är det lätt gjort att irritationen vänder sig inte bara mot politikerna utan också mot centrala inslag i välfärdssamhällets sociala ansvarstaganden. Jag är övertygad om att herr Sträng i likhet med många andra under de senaste månaderna nåtts av ganska obehagliga utslag av förakt för socialpolitiken och de värderingar som ligger bakom. Då räcker det inte att, som Stockholms arbetarekommun, bara ondgöra sig över det, utan då måste man i stället göra klart för människorna att det just är i tider av ekonomiska problem som vi verkligen måste försöka leva upp till den solidariska ansvarskänslans humana principer. Att här förlora sig, som många nu gör, i den tron att det skulle vara tillfälliga misstag i socialpolitiken som är skälet till att vi har den nuvarande skattenivån är verkligen att missa poängen. De misstag som gjorts måste rättas till, men vi får aldrig svikta i övertygelsen om att det finns ett gemensamt ansvar för dem som har det verkligt illa ställt, för dem som lider nöd och måste få hjälp. Och då är det i sådana tider av ekonomiska svårigheter som den fasta och målmedvetna prioriteringen är mest nödvändig, så att inte de som har det allra sämst drabbas hårdast. Här har också från folkpartiets och centerpartiets företrädare pekats på hur skattereformen i fjol mot vår önskan fick inslag som direkt drabbar de sämre ställda. En långtidsplanering och en konsekvent besparingsaktion vad gäller statens utgifter — en besparingsaktion som i sig tar hänsyn till sociala och humana principer — är inte bara en ekonomisk nödvändighet utan en förutsättning för att vi skall kunna förankra den sociala rättvisepolitiken hos människorna. Herr Sträng, som så många gånger från den här talarstolen och från den gamla riksdagens talarstol förklarat, att det minsann sparas och prutas i finansdepartementet, måste väl ändå medge att det metodiska arbetet med verkan på längre sikt för att få klarhet i vad som är mest angeläget och vad vi måste skjuta på har man icke lyckats prestera. Då blir en utvärdering av skattesystemet, en utredning om kommunernas och statens finansiella ansvarsförhållanden, en målmedveten prioriteringsoch besparingspolitik och ett snabbt införande av inflationsskyddade skatteskalor det som regeringen nu borde ta itu med. Får jag säga med direkt syftning på dagens avtalsläge, att inflationens skattestegrande inverkan på även den del av inkomsthöjningarna, som bara är kompensation för prisstegringar och alltså inte reella höjningar, är ju det som är dynamiten inför slutskedet av avtalsförhandlingarna. Självklart är ett system för skydd mot den typen av inflationsverkningar viktig för möjligheten att åstadkomma en avtalsuppgörelse med rimliga samhällsekonomiska konsekvenser. En utfästelse nu, som hade getts här i kväll från regeringens sida, att medverka till tillämpningen av ett sådant system med inflationsskydd mot skattehöjningarna vilket trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 1972, skulle säkerligen mer än något annat snabbt och kraftigt förbättra utsikterna till överenskommelser i de pågående förhandlingarna. De undersökningar som behövs är inte särskilt komplicerade och skulle kunna göras snabbt. Om regeringen inte inser att ett sådant initiativ är den rätta vägen att förbättra avtalsläget och därmed undvika riskerna av nya tvångsåtgärder gentemot löntagarparterna, då blundar man för verkligheten. Herrarna var inte så karska när de kom till oppositionsledarna den 10 mars, och därför hade det varit naturligt att ta det här tillfället i akt att svara på denna uppfordran från vår sida. Det hade kunnat bli ett politiskt betydelsefullt meningsutbyte.

Herr talman! I detta skatteutskottets betänkande som handlar om stora och väsentliga skattefrågor — om också inte så stora att de kunnat påräkna intresse från det ansvariga statsrådet — behandlas även en del mindre frågor, som många säkert tycker är ganska detaljartade. En av de frågorna har herr Lothigius och jag aktualiserat i motionen 588, i vilken vi har yrkat avdragsrätt för av frånskilda män utgivna underhållsbidrag till barn med det verkliga beloppet, inte ett schablonartat lågt belopp. Det är inte någon ny fråga, och det finns ingen anledning att vid denna tid på dygnet spilla många ord på att argumentera för förslaget, som nu liksom tidigare har behandlats ganska kallsinnigt av utskottet. Jag vill bara erinra om att det i många fall här gäller två familjer med på grund av familjesituationen ytterst väsentligt nedsatt skatteförmåga, som inte med nuvarande regler har möjligheter att vid taxeringen få hänsyn tagen till denna nedsatta skatteförmåga. Herr talman! Jag vill yrka bifall till det framställda motionsyrkandet.

Herr talman! Jag har ett intryck av att herr Helén redan tror att han är vad han kanske aldrig kommer att bli. Han har här en kammare med 350 ledamöter, men vi är tydligen enligt herr Heléns mening inte tillräckligt goda och kvalificerade åhörare. Det måste finnas ett statsråd i bänkarna när herr Helén äntrar talarstolen. Endast statsråd duger att diskutera med. Det är ingen idé att en utskottsordförande eller andra ledamöter deltar; dem kan herr Helén inte nedlåta sig att debattera med. Hela herr Heléns anförande är troligen, enligt hans egen uppfattning, bortkastad möda. I magistrala tonfall har herr Helén nu föreläst för en kammare, som enligt herr Heléns mening inte är värdig att få del av hans visdom i skattefrågor, en visdom som såvitt jag förstår går över alla gränser. Vi har då bara att i all ödmjukhet böja våra nackar för att vi trots finansministerns frånvaro har fått ta del av detta mästerverk.

Herr talman! Jag tackar för den innantilläxa som herr Brandt här läste upp. Jag tror emellertid inte att de som har varit tillsammans med mig 15, 16 år i det gamla riksdagshuset har den uppfattning om min syn på kamraterna i kammaren som herr Brandt här försökte inbilla dem. Och jag skulle gärna ha diskuterat med herr Brandt i kväll, men herr Brandt talade om att han inte tänkte diskutera med oss. Är det inte naturligt att vi i det här läget frågar oss om den regering och den ledning för det socialdemokratiska partiet som har gått ut till svenska folket och sagt att man skulle genomföra den största jämlikhetsreformen under efterkrigstiden är beredd att nu diskutera huruvida verkningarna av den reformen blev vad man lovade eller inte?

Tack för den upplysningen!

Herr talman! I och med de allt fler kapitalvaror, som försäljes till konsumenter, har de s.k. kontraktsformulärens utseende blivit allt viktigare. Att formulärens betydelse skulle öka så kraftigt var knappast förutsett när nuvarande bestämmelser i köplag m.m. tillkom. Dessa lagar har till stor del som utgångspunkt en tänkt likaställning mellan köpare och säljare, som båda antas kunna försvara sina intressen och göra avtal bara när deras intressen har blivit tillgodosedda. Därför är dessa lagar huvudsakligen dispositiva, dvs. inte tvingande, och köpare och säljare får göra upp om avtalsvillkoren skäligen fritt. Men för de varor som säljs enligt fastställda formulär befinner sig köparen i praktiken ofta i en tvångssituation: hon eller han får acceptera de sidovillkor för ett köp om garanti m.m., som är fastställda i säljarens formulär — eller får man avstå från varan. I de fall då sådana, ständigt och jämt använda avtalsvillkor är klart otillbörliga mot konsumenten, är därför ett ingripande på sin plats. Grundtankarna bakom proposition nr 15 kan därför hälsas med tillfredsställelse. I motionen 1221 yrkas på två viktiga ändringar, som också i utskottet föranlett reservationerna 1 och 2. Jag ber att få yrka bifall till dem. Den första reservationen syftar till att ge möjlighet till förhandsprövning av avtalsvillkor, dvs. att en näringsidkare genom fastställelsetalan eller liknande skall ha möjlighet att få godtagbarheten prövad i ett formulär som tänkes använt. Detta vore värdefullt från flera synpunkter. För det första skulle man på så sätt ibland kunna undvika att formulär trycks, försäljare läres upp om försäljningsvillkoren och försäljning igångsättes — med avtalsvillkor som efter en eller annan månad befinnes otillbörligt av marknadsrådet. På så sätt skulle säljaren slippa göra onödiga förluster. Och konsumenten måste ju för sin del gagnas av att slippa bli utsatt för avtalsvillkor, som senare just betecknas som otillbörliga. Jag anser att utskottsmajoriteten här tagit alltför lätt på vikten av att kunna få förhandsbesked i konkreta fall. Syftet med förhandsbeskedet blir bara delvis tillgodosett genom de överläggningar som konsumentombudsmannen förutsättes föra med branschorganisationer och liknande organ. Man bör ta till vara alla möjligheter till förhandsbesked, särskilt som den föreslagna lagen har en generalklausul, dvs. tar upp otillbörliga marknadsvillkor men utan att i lagtexten ge någon specificering. Att bindande förhandsbesked rörande planerade marknadsföringsåtgärder inte kan lämnas enligt beslut av riksdagen i fjol — vilket i och för sig är illa — är inte ett särskilt starkt skäl för att undvika förhandsbesked om avtalsvillkor. Beträffande marknadsföringen har man åtminstone tillgång till de grundregler för reklam som Internationella handelskammarens råd antagit, och av dessa kan man få en viss vägledning, medan det i fråga om avtalsvillkor inte finns samma utomrättsliga praxis att falla tillbaka på. Reservationen 2, i korthet sagt, syftar till att marknadsrådets beslut skall kunna överklagas. Vi föreslår att så skall kunna ske till ytterligare en instans, nämligen direkt till högsta domstolen. Vi anser att detta är det ur rättssäkerhetssynpunkt principiellt riktigaste. Någon flod av ärenden blir det givetvis inte fråga om — prövningstillstånd måste ju erhållas. Att som i propositionen anse att specialkunskapen i konsumentfrågor är så stor hos marknadsrådet — och att högsta domstolen inte har samma specialkunskap — kan inte som vi ser det få hindra en överprövning. I rader av andra ärenden kan väl inte högsta domstolen anses vara den myndighet som har den tekniskt-praktiskt största kunskapen, men vi låter ändå den juridiska prövningen ligga där. Till detta kommer, i det speciella fall som vi nu skall besluta i, att sambandet mellan den civilrättsliga lagstiftningen och den nu föreslagna näringsrättsliga lagstiftningen är väsentligt. Detta understrykes inte minst i propositionens olika resonemang på många punkter. För civilrättslig prövning är med andra ord högsta domstolen sista instans. Låt den få vara det också för den näringsrättsliga lagstiftning som vi nu skall fatta beslut om.